Herr talman! I september 1992 var utrikesutskottet på resa i Latinamerika. Vi besökte några av våra viktigaste programländer. Vi var i Chile när vi nåddes av ett fax tidigt på morgonen hemifrån om att det var valutakris i Sverige, att kronan hade attackerats och att kronans värde var allvarligt hotat. Så småningom släpptes kronan fri, och dess värde sjönk omgående med 30 %. I Nicaragua och El Salvador talade vi mycket om detta med biståndsmottagare och med ambassaderna. De var mycket oroliga för vad som skulle hända om Sveriges ekonomi rasade utför och för den väldigt kraftiga urholkningen av biståndet som de kunde se framför sig. Karl-Göran Biörsmark var med på denna resa, och jag tror att han kommer ihåg precis när detta inträffade. Detta kronfall innebar som jag sade en minskning av biståndet med ungefär en tredjedel på grund av att biståndet vanligen utbetalas i dollar. I den dåvarande borgerliga regeringen besatte Folkpartiet finansministerstolen och kds biståndsministerstolen. Någon kompensation för detta stora bortfall i biståndet var det inte tal om. Den situationen vill vi definitivt inte ha tillbaka. Lyckligtvis har det blivit oerhört mycket bättre. Det senaste året har kronan stärkts och har nu nästan sitt fulla värde igen. Det innebär att biståndet är oerhört mycket mer värt nu, varje krona ger mycket mer i dag än den gjorde då. Regeringens proposition om riktlinjer för den ekonomiska politiken syftar ytterst till att stärka Sveriges ekonomi, bl.a. för att vi skall kunna återgå till en hög biståndsnivå om 1 % och för att biståndets värde skall vara beständigt. För att hjälpa till med att uppnå detta har utrikesutskottet ställt sig bakom de besparingar på biståndsbudgeten som regeringen har föreslagit. Jag är den första att erkänna att det görs med mycket tungt hjärta och att det verkligen inte är någon glädje att skära i biståndet. Men samtidigt innebär det inte de oerhört dramatiska effekter som man ibland vill låta påskina. Biståndet är konstruerat med en budgetteknik som ger väldigt stora reservationer. Det brukar vi normalt sett tycka mycket illa om. Men i det här sammanhanget är det faktiskt bra. Om vi tar dessa reservationer i anspråk kan vi planera denna neddragning för den här perioden på ett sådant sätt att vi kan skydda fattigdomsbekämpningen. Vi kan ge rimliga övergångstider och se till att projekt inte behöver brytas och att programlandsbiståndet så långt det bara är möjligt kommer att kunna fortgå. Enskilda organisationer hålls nästan helt skadeslösa. Ingrid Näslund citerade från en biståndsdebatt i april 1992. Där skulle nuvarande biståndsministern Pierre Schori ha sagt att det behövs en vändning av det resursflöde som går från utvecklingsländerna till den rika världen. Jag tror säkert att Pierre Schori skulle kunna säga det i dag också. Det är nämligen vår alldeles fundamentala uppfattning att det är vad som måste ske. Men eftersom den borgerliga regeringen med Alf Svensson som biståndsminister hade ytterligare två år på sig att regera tycks den inte ha delat den uppfattningen, eftersom inga stora och viktiga förslag för att vända denna trend lades fram under den tiden. Ingrid Näslund frågade också vart den internationella solidariteten har tagit vägen. Man kan fråga våra biståndsmottagare i programländerna ute i världen. Jag vet i alla fall att jag som socialdemokrat kan vara oerhört stolt över det som vi har uträttat och det renommé som vi har ute i världen. Jag upplever egentligen inte att det har mattats. Däremot finns det en oerhört stor oro över att Sveriges ekonomi och Sveriges finanser skall komma i ett sådant skick att vi inte kan upprätthålla en god biståndsnivå. Det är i det sammanhanget som den här propositionen skall ses. Fru talman! Utgiftstaket för 1998 och 1999 i slutet av denna period måste med all nödvändighet vara mycket preliminärt. Trots att det finns en möjlighet att justera längre fram under perioden, vill jag ändå påtala att vi i utrikesutskottet har skrivit om utgiftstaket för 1999 och där påtalat att det inte finns något utrymme för det nödvändiga östsamarbetet, i alla fall inte om man skall fastställa det nominella belopp som regeringen har föreslagit och samtidigt behålla ett bistånd som utgör minst 0,7 % av BNI. Vi hade önskat att finansutskottet hade vidarebefordrat det tillkännagivandet till regeringen. Men när det nu är sagt i denna talarstol får vi det i alla fall med i protokollet. Jag har inte på något sätt anledning att vara orolig för att Östersjösamarbetet, eller östsamarbetet, skulle minska. Tvärtom har statsministerns starka engagemang och vilja i dessa frågor kommit till uttryck också i dag i sysselsättningspropositionen. Men inte minst mot den bakgrunden tycker jag att det är viktigt att redan nu och på ett tidigt stadium påtala att man måste planera in en fortsättning av samarbetet med Öst och Centraleuropa också efter 1998.

Herr talman! Först vill jag yrka bifall till reservation 31 från Vänsterpartiet. Till Viola Furubjelke vill jag först säga att det naturligtvis är bra att man från Socialdemokraternas sida inte är nöjda utan beklagar att man måste göra denna neddragning av biståndet. Det hade varit oerhört märkligt om man hade tyckt att det var en bra åtgärd. Men det är faktiskt, Viola Furubjelke, vad Pierre Schori själv har sagt, att det är en nyttig omprövning för biståndet med en sådan neddragning. Det är alltså inte alla socialdemokrater som delar den uppfattningen, vilket jag beklagar. Jag tycker också att det är bra att man från utrikesutskottet gemensamt har gått fram och visat på nödvändigheten av att östbiståndet naturligtvis måste fortsätta i minst den omfattning som det har haft hittills. Däremot förstår jag inte riktigt det Viola Furubjelke sade i inledningen av sitt anförande, om kronans fall och den svåra ekonomiska situationen hösten 1992 - är det en ursäkt för att vi i dag skall dra ner biståndet? Det tycker jag i så fall är rätt långsökt, eftersom det har gått viss tid sedan 1992. Det har förvisso sedan dess kommit andra ekonomiska problem, som är allvarliga nog, men är det inte att gå väl långt att tala om hösten 1992? Vi tycks vara överens från flera håll om att vi skall återställa biståndet på enprocentsnivå. Varför har då inte utskottet kunnat skriva in det i betänkandet? Varför har vi inte gemensamt krävt att regeringen skall framställa denna plan? Utskottsmajoriteten talar i väldigt allmänna ordalag, medan vi i oppositionen vill ha en konkret tidsplan där vi kan se vad som händer 1997 och 1998, hur mycket som läggs till, osv. Någon sådan tidsplan finns inte, och det är verkligen att beklaga.
Herr talman! Eva Zetterberg kan inte se sambandet mellan det arbete som nu görs för att stärka svensk ekonomi och det allvarliga kronfall och den valutakris som var 1992. Det är väl inte så att en stark ekonomi är för alltid given, utan om vi slappnade av för ett enda ögonblick skulle vi väl ganska lätt återigen kunna hamna i den situation vi befann oss i 1992. Detta är ingen ursäkt, utan det handlar bara om att jag framför allt för Karl-Göran Biörsmark och Ingrid Näslund vill påtala att det under den borgerliga regeringsperioden skedde en tredjedels urholkning av biståndet, utan att vi hade någon allvarlig debatt om detta. Det vill vi inte uppleva igen. Enprocentsmålet finns inskrivet i propositionen och i vårt yttrande till finansutskottet. Från min utgångspunkt känns det väldigt mycket enklare att föra en debatt om hur vi skall kunna höja biståndet än att föra den debatt som stundtals har förts ute på möten, om än inte så mycket i den här kammaren, om ifall Sverige över huvud taget har råd med bistånd eller flyktingmottagande. Även om jag nu är beredd att rösta för bifall till de föreslagna besparingarna känns det oerhört mycket lättare när debatten förs på de här premisserna. Det är ändå ett tecken på att vi här i kammaren står för samma solidaritet och att biståndsviljan är stark. Biståndsviljan är stark ute i landet också - som Eva Zetterberg påpekade - men jag tror att den är ännu starkare här i riksdagen, bland oss som faktiskt har oerhört mycket internationella kontakter och som ser hur bra biståndet fungerar och att det verkar där det finns.

Herr talman! Det är alldeles givet att ett generöst bistånd är en förutsättning för att vi skall kunna vara effektiva på det här området, men i en besparingssituation kan det faktiskt också komma fram några goda förbättringsförslag. Som jag tidigare redogjorde för från talarstolen har vi i utskottet - och Eva Zetterberg har själv medverkat till det - försökt att hitta ett slags fördelningspolitik som gäller också inom biståndet. Det handlar om att klart lägga fast att det fattigdomsbekämpande biståndet skall ha högsta prioritet, att vi skall ha övergångstider och så att säga rulla reservationerna framför oss för att mildra effekterna, att programlandssamarbetet så långt möjligt skall fortsätta och att FN liksom enskilda organisationer i möjligaste mån skall hållas skadeslösa. Jag tror inte att vi kan köpa oss en säkerhetsrådsplats. Jag tror att Sveriges goda anseende, det vi har gjort och det vi kommer att göra, det man vet om Sverige, skall vara tillräckligt för att vi skall få platsen. Det är visserligen angeläget att vi upprätthåller ett fortsatt gott rykte också när det gäller biståndsfrågorna, och jag är övertygad om att vi kommer att kunna göra det. Jag räknar med att en återgång till enprocentsmålet skall kunna planeras ganska snart, att vi så småningom skall kunna hitta en väg tillbaka och att biståndet också kommer att kunna öka.
Herr talman! Först vill jag kommentera det Viola Furubjelke sade om östbiståndet. Hon beklagade att inte finansutskottet följt upp det utrikesutskottet skrev i sitt yttrande, men hade man lyssnat på Folkpartiets representant Anne Wibble i finansutskottet och följt hennes rekommendationer så hade man kunnat få en skrivning på just det temat. I reservation 30, som jag har yrkat bifall till, skriver vi följande: "Enligt finansutskottets uppfattning måste taket för utgiftsområde 7, Internationellt bistånd, sättas så att det rymmer såväl ett u-landsbistånd som närmar sig 1 % av BNI som tillräckliga medel för att kunna föra Östeuropasamarbetet vidare." Det var synd att inte finansutskottets socialdemokratiska ledamöter skrev under på det. Jag minns mycket väl hösten 1992 och budskapet till Chile. Jag motsatte mig det då, i de telefonsamtal jag hade hem till Sverige, och jag motsätter mig det i dag. Jag menar att vi skall klara av att få rätsida på Sveriges finanser utan att skära i biståndet. Om man inte resonerar på det sättet och har det globala perspektiv som jag har försökt ge uttryck för här i dag, då har enprocentsmålet ingen bäring, för det är just det som är enprocentsmålet. Vi har i den här riksdagen beslutat att 1 % av BNI skall gå till biståndet, och det skall ligga fast. Jag beklagar att vi år ut och år in får en sådan här debatt om enprocentsmålet. Hade riksdagen, som tanken var, inte rört det här, då hade vi sluppit den här debatten, och vi hade kunnat koncentrera oss på andra saker inom biståndet. Jag vill därför fråga Viola Furubjelke: Menar Viola Furubjelke att det inte går att klara Sveriges ekonomi utan att skära i biståndet?
Herr talman! Jag beklagar att inte Karl-Göran Biörsmark förstod sammanhanget, sambandet mellan kronans minskade värde, kronfallet, och urholkningen av värdet på biståndet. Det finns ju en automatik i detta, oberoende av om biståndet motsvarar 1 % av BNI eller inte. Om kronans värde minskar, om kronan bara är värd två tredjedelar av vad den var någon månad tidigare, då minskar värdet av varje biståndskrona på motsvarande sätt. Detta sker om man inte sköter ekonomin på ett sådant sätt att kronan står stadigt och att de svenska finanserna är i ordning. Därav sambandet. Så visst finns det ett samband mellan att sköta Sveriges finanser och att kunna ha ett bistånd som är värdebeständigt. Jag skulle vilja fråga Karl-Göran Biörsmark vad han egentligen menar med talet om "Ny-demokratiargument". Jag tycker nästan att det är ett slag under bältet. Det är verkligen inte så att vi från socialdemokratisk sida är beredda att göra avkall på internationell solidaritet. Vi har mer av den varan än något annat parti här i riksdagen, och vi har ett renommé som vi inte på något sätt behöver skämmas över. Sverige är fortfarande ett av de tre främsta länderna i världen när det gäller bistånd, och jag tror inte att vi behöver skämmas för den saken eller anse att vi är i klass med dem som helt och hållet vill rasera biståndet.
Herr talman! Jo, Viola Furubjelke, jag ser visst sambandet mellan ett kronfall och ett minskat bistånd. Det var inte detta som min fråga gällde. Jag ser det sambandet. Det är klart att vi skall sköta svensk ekonomi så att den svenska kronan blir stark. Min fråga var: Menar Viola Furubjelke att vi inte klarar att sanera svensk ekonomi utan att skära i biståndet? Om Viola Furubjelke säger att vi inte gör det, då har ni totalt lämnat enprocentsmålet. Då har ni inte fattat vad enprocentsmålet innebär. Sedan tog jag upp Ny demokrati därför att jag - liksom Viola Furubjelke - i denna kammare har debatterat med nydemokrater under tre år. De hade 0,7 % som mål. Det är därför jag drar parallellen med Ny demokrati. Det är det målet som socialdemokraterna och Centern nu har gjort till sitt. Sedan vet jag att det finns andra värderingar och andra tankegångar, men det är ur det perspektivet som jag gör denna parallell. Därför frågar jag återigen: Ställer ni upp på enprocentsmålet? Menar Viola Furubjelke att man kan sanera svensk ekonomi utan att skära i biståndet? Delar ni Ny demokratis uppfattning att 0,7 % är ett bra mål?
Herr talman! Jag vill svara ett tydligt och klart ja på Karl-Göran Biörsmarks fråga. Enprocentsmålet är också vårt mål. Det står att läsa i propositionen och i vårt yttrande till finansutskottet, så det skall inte råda något som helst tvivel om detta. Att lägga 0,7-procentsmålet i munnen på nydemokraterna är väl ändå att smickra dem. Ny demokrati fanns representerat i vårt utskott. Nydemokraternas förslag gick ut på att halvera biståndet för att så småningom i princip helt avveckla det. Jag känner inte alls igen att 0,7 % skulle vara ett mål för Ny demokrati. För övrigt vill jag påminna Karl-Göran Biörsmark om att det inom Folkpartiet finns en betydande opinion - t.o.m. en majoritet av Folkpartiets väljare enligt en Gallupundersökning i kvällstidningen Expressen för en månad sedan - för att biståndet kunde sänkas. Man ställde inte upp på ett ökat bistånd. Att slå sig för bröstet och tycka att man är bättre än andra - i alla fall snäppet bättre oavsett vad som bjuds - det tycker jag är litet övermaga i det här sammanhanget. Självfallet skulle vi kunna klara en sanering av svensk ekonomi med en mindre besparing på biståndet än den som nu förslås. Men med hjälp av de reservationer som vi har och med den plan för neddragningar som vi har utarbetat kommer inte detta att märkbart drabba de programländer och de mål för biståndet som vi har under den närmaste tiden. Det är klart att om neddragningen fortsätter under väldigt lång tid då kommer den så småningom att bli permanent. Men under den allra närmaste framtiden kan vi minska dramatiskt på effekterna. Vi kan alltså hämta hem denna oerhört kraftiga besparing. Men som jag sade i mitt inledningsanförande: Det är inte roligt att skära i biståndet. Men även biståndet kan få bli föremål för neddragning i en allmän sanering. Det gynnar biståndet på sikt.
Herr talman! Det som Viola Furubjelke avslutade med vill jag absolut gå emot. Jag tror inte att det gynnar biståndet på sikt att vi skär i det och att vi överger enprocentsmålet. Sedan vill jag gå tillbaka till 1992. Naturligtvis inser jag att den urholkning av kronan som då skedde betydde mycket för att biståndsländerna fick mindre i reda pengar. Det beklagar vi allesammans djupt. Trots detta ville socialdemokraterna tillsammans med moderaterna som första åtgärd när man träffade krisuppgörelsen skära dubbelt så mycket i biståndet som man sedan gjorde. Den som lyckades motverka detta var Alf Svensson. Trots att man visste hur värdet på den svenska kronan var hade man alltså mage att göra ännu större ingrepp om man hade fått som man ville. När det gäller Ny demokrati sade Pierre Schori 1992 att det då i denna riksdag hade tagit plats ett parti som hade gjort till en av sina huvuduppgifter att sopa undan solidariteten och kapa biståndet. Det är inget mindre än en skam för denna riksdag och en skam för Sverige, sade han. Men nu är det socialdemokraterna och Centern som sopar undan solidariteten och kapar biståndet på ett sätt som faktiskt saknar motstycke i svensk biståndshistoria. Då menade Pierre Schori att Ny demokrati var motiverat av "trångsynthet, kortsiktighet och egoism". Jag kan inte underlåta att ställa frågan: Vad är socialdemokraternas drivkraft till denna exempellösa nedskärning av svenskt bistånd? Jag tycker att det är en skam att världens allra fattigaste skall vara med och sanera Sveriges ekonomi. Om man ser till hela tidsperioden har vi från kristdemokraterna lagt fram förslag om en kärvare budget än vad socialdemokraterna och Centern har gjort. Ändå har vi förmått att höja biståndsanslaget. För de tre aktuella budgetåren ligger vi 2,5 miljarder, 2,8 miljarder och 4,3 miljarder högre än socialdemokraternas och Centerns alternativ när det gäller biståndsanslaget.
Herr talman! Ja, Ingrid Näslund, det är lätt att vara generös när man slipper ansvaret. Så har i alla fall inte vi betett oss i opposition. Ingrid Näslund tog upp att vi 1994 ansåg att kronan var betydligt starkare än den var 1992. Kronan hade då ökat ganska rejält, vilket innebar att biståndet reellt sett faktiskt var betydligt generösare än vad det var under hösten 1992. Detta är inte alls detsamma som Ny demokratis åsikter, att solidariteten har tagit slut, trångsynthet eller alla de andra invektiv som Ingrid Näslund vräkte ur sig om socialdemokratisk politik. Jag tycker ändå att vi kan låta verkligheten tala för sig själv. Vi kommer att göra utskottsresor i sommar och alla träffar vi människor ute i världen. Det mottagande som vi socialdemokrater vanligtvis får är ganska talande, tycker jag. I alla sammanhang omtalar man faktiskt den socialdemokratiska solidariteten, både som den ter sig i verkligheten och som den tar sig uttryck genom politiskt stöd vid internationella forum. Jag litar mera på vad mina ögon och öron ser och hör ute i världen än jag litar på det som Ingrid Näslund säger från denna talarstol.
Herr talman! Som jag redan har påpekat har vi lagt fram ett förslag om en budget som faktiskt sanerar Sveriges ekonomi bättre än vad socialdemokraternas budget gör. Vi har redogjort för hur varje krona skall användas. Så säg inte att vi inte tar vårt ansvar! När det sedan gäller det rykte som socialdemokraterna har ute i världen vet jag inte vem det är som har spritt ut att det bara är socialdemokraterna som har stått för den svenska solidariteten. Det måste väl i så fall vara socialdemokraterna själva. Det är faktiskt det svenska folket som genom sina skattepengar har försett en del människor i världen med hjälp för deras utveckling och inte socialdemokraterna, vilket jag hoppas att Viola Furubjelke har klart för sig så att hon slutar med att sprida sådana uppgifter, om ni har gjort det hitintills.
Herr talman! Ett långt socialdemokratiskt regeringsinnehav har format den biståndspolitik som vi i dag har. Att denna är förknippad med socialdemokratin och den solidaritet som Sverige har visat förtryckta folk i världen är inte så märkligt. Alf Svensson var förvisso biståndsminister under en tid. Det var en tid som i större omfattning än någonsin tidigare innebar att biståndsministern åkte runt och gav ministergåvor eller utlovade sådana till folk. Men det hjälpte tyvärr inte. Jag har inte någon gång hört befrielseorganisationer i Sydafrika och i Namibia eller biståndsarbetare i Afrika eller i Latinamerika lovorda kds bistånd. Det kan inte hjälpas att kds inte är tillräckligt gammalt i gamet och inte är tillräckligt stort för att kunna göra det. Att Ingrid Näslund har en hög ambition, det hörs på tonfallet. Men det hjälper inte. Det är de facto så att socialdemokratins goda namn och rykte existerar. Och jag tror inte att det naggas i kanten av den parentes som vi nu kan se med sänkt bistånd.

Fru talman! Mitt inlägg gäller socialföräkringsutskottet, men först en liten repetition och en återblick på dagens debatt och dagens presskonferens med statsministern. Vidare gäller det läsningen av finansutskottets betänkande. Det här inger faktiskt en känsla av oro och förvåning inför framtidens budgetprocess. Konstitutionsutskottet konstaterar att det råder oklarhet om vad de riktlinjebeslut som vi i dag skall fatta egentligen innebär och vilken rättslig innebörd de verkligen har. Efter dagens pressframträdande av statsministern måste tre frågor ställas: Är de riktlinjer som presenterats i vårpropositionen överspelade? Eller är det så att de förslag som presenterats i dag egentligen inte har någon ny substans? Eller är hela den process som utskotten under de senaste veckorna engagerat sig i bara ett spel för galleriet, och är det så att den s.k. budgetmarginalen egentligen gör att riktlinjerna inom de olika områdena är mycket flexibla med mer kosmetik än något annat? På s. 69 i finansutskottets betänkande sägs det att "fastlagda nivåer inte skall omprövas". Men i meningen därefter konstaterar man att "de statliga utgiftstaket kan behöva omprövas på olika sätt". På s. 71 står det att "eftersom nivåerna för utgiftsområdena är preliminärt beräknade, kan regeringen i sitt förslag till bugetpropositionen avvika från riksdagsbeslutet i denna del. Däremot kunde det skada tilltron till regeringens förmåga att hantera budgetutvecklingen om budgetförslaget inklusive de beräknade utgifterna för socialförsäkringssektorn vid sidan av statsbudgeten skulle överstiga det fastställda utgiftstaket." Detta är inte glasklart. Jag för min del kan endast konstatera att tilltron till regeringen Persson och dess politik utan en genomtänkt strategi redan är svårt skadad. Jag skall utveckla detta tillsammans med några kommentarer till utgiftsområdena 8, 10, 11 och 12 samt utgifterna för socialförsäkringssektorn vid sidan av statsbudgeten. Det handlar då om invandrare och flyktingar, om ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp, om ekonomisk trygghet vid ålderdom och om ekonomisk trygghet för föräldrar och barn. Sammanfattningsvis kan det konstateras att inga konsekvensanalyser finns beträffande de förslag som läggs på socialförsäkringsutskottets område. Vilka blir effekterna för de berörda? Vilka blir effekterna för statens ekonomi? Svar saknas. Några beräkningar som visar att man verkligen når de riktlinjemål som man säger sig vilja nå finns inte, och all analys saknas av hur skatter, förändringar av transfereringar och minskningar av pensioner sammantaget påverkar fördelningspolitiken. I regeringens vårproposition föreslås att det under utgiftsområde 11, änkepensionens folkpensionsdel, skall inkomstprövas. Det gäller där övergångsreglerna. Detta är ett brott mot den flerpartiöverenskommelse som arbetades fram under betydande svårigheter 1988, då änkepensionen avskaffades. Priset för att offra änkepensionen var då att efterlevandeskyddet för barn skulle förbättras. I ett slag halverades barnpensionerna inom ATP-delen. Detta innebär att en förändring införs retroaktivt som slår hårt mot faders-, moders respektive föräldralösa barn. Vad kommer denna typ av snabbt insatta förändringar - de nya reglerna skall gälla från den 1 januari 1997 - att leda till? En del familjer kan få sina inkomster minskade med några tusen kronor i månaden. Folk kommer ju att skaffa sig försäkringar och att spara mera. Därmed missar man den effekt som man vill uppnå, nämligen att folk skall konsumera mera och att hemmamarknaden skall växa. Finns det inte fasta spelregler händer sådana saker. Ytterligare en punkt inom utgiftsområde 10 kräver några kommentarer. Det gäller arbetsgivarens sjuklöneperiod. Denna förlängs från 14 dagar till 28 dagar utan förändringar av avgifterna. Samtidigt höjs kompensationsnivån i sjukförsäkringen. Trycket från LO gick det inte att stå emot. Vad innebär då detta förslag? Jo, framför allt att de mindre företagen får ytterligare problem och att de blir ännu försiktigare när det gäller att anställa folk. Att få en anställd som riskerar att bli långtidssjuk blir ett ekonomiskt vågspel. Detta är alltså vad som händer. Jag är förvånad över att ett parti som tror på planhushållning lyckas föra en politik som bygger på hugskott och som saknar en genomtänkt strategi. Man har lyckats förstöra den stringens och de kvaliteter som bl.a. det svenska socialförsäkringssystemet ändå en gång hade. Dagens betänkande innehåller också vissa poster som gäller tilläggsbudgeten. Det gäller läkemedelsförmånen. Där har det blivit dyrare för staten än beräknat. Det är alltså totalkostnaden som kraftigt ökat. Det finns också en rad övervältringseffekter. Jag tänker på ÄDEL-reformen. Apoteksbolaget har på grund av denna fått höjda marginaler. Det rör sig om Vi föreslår en begränsad höjning av högkostnadsskyddet. Till hösten återkommer vi med ett väl genomarbetat förslag. Tandvårdsförsäkringen kommer 1998 att helt och hållet försvinna. Under tiden görs en del konstiga förändringar. De som har den bästa tandhälsan gynnas ett år. De som har dålig tandhälsa missgynnas. Över huvud taget är det en konstig försäkringsform som vi får. Jag skulle vilja göra en jämförelse med att jag försäkrar min bil för lackskador, inte för ett totalhaveri. Vi har, tyvärr, fått en förvänd försäkringsidé. Jag instämmer i Bo Lundgrens tidigare yrkanden.

Herr talman! Risken finns beträffande en stor del av regeringens politik på det sociala området att det blir negativa konsekvenser för folkhälsan. Statsministern säger alltid att alla måste spara. Jag har aldrig hört honom säga att var och en av oss måste spara efter förmåga. Regeringens upplägg av besparingsförslagen saknar en heltäckande analys av besparingarnas effekter. Det saknas också konsekvensbeskrivningar av budgetförslaget. Och vad värre är: Det saknas uppenbarligen en vilja att genomföra en hälsoekonomisk konsekvensanalys av de sammanlagda besparingarnas effekter på folkhälsan. Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet har visat på att kvinnor med arbetarbakgrund har den minst gynnsamma hälsoutvecklingen. Ojämlikheterna i hälsa ökar. Skillnader i arbete och inkomst får effekter på hälsoläget. Vi vet att arbetare har 50 % högre sjuklighet och risk för tidigare dödsfall än högre tjänstemän har. Ungdomars alkohol och narkotikamissbruk tenderar att öka, vilket leder till ökade skador. Vad socialministern vill i dessa frågor är oklart. Hennes uttalanden klargör inte om regeringen ens känner någon större oro för den ökade konsumtionen av folköl och knark. Statsråden hävdar varje dag att arbetslösheten skall bemästras. Trots det påståendet ökar arbetslösheten. Vi kan bara konstatera att regeringen stått tomhänt fram till i dag och att den saknar en politik för att minska arbetslösheten. Är det någon som tror att det blir fler jobb om högre kostnader läggs på företagen? Folkpartiet motsätter sig att sjuklöneperioden förlängs dels därför att företagen inte kompenseras fullt ut, dels därför att det försvårar för handikappade att få jobb. Jag har i dag fått brev från Synskadades Riksförbund. Man känner stor oro för konsekvenserna av en förlängd sjuklöneperiod. Jag delar den oron, eftersom de handikappade redan i dag har mycket svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden. Att regeringen och Centern förvärrar det hela genom att inte kompensera arbetsgivarna fullt ut för kostnaderna bidrar självklart till problemen för de handikappade. Herr talman! Mot den bakgrunden skall regeringens socialpolitik bedömas. Besparingarna på pensionärskollektivet, på de funktionshindrade och på resurserna till rehabilitering och för att korta köerna i vården liksom förslaget om ett försämrat högkostnadsskydd leder sammantaget till att många människors hälsa försämras. Låt mig ta några exempel på besparingar som leder fel. Högkostnadsskyddet för läkemedel och sjukvård skall höjas två gånger - dels nu, dels senare när HSU 2000 avlämnar sitt förslag. Varför inte avstå från höjningen i höst och genomföra omläggningen enligt av HSU 2000 framlagda förslag? Regeringens och Centerns uppgörelse om högkostnadsskyddet är enbart en maktdemonstration för att klämma åt de sjuka. Regeringens avisering om ett borttagande av tandvårdsförsäkringen beskriver en total oförmåga till långsiktigt tänkande. Tandhälsan är i dag bra. Om den rivs ned, syns effekterna först om ungefär 15-20 år. Då får staten mångdubbla kostnader, samtidigt som människors totala hälsa tar skada. Att spara i dag för att få ökade kostnader i morgon är en fullständigt obegriplig politik. Regeringen föreslår ett antal okänsliga besparingar inom pensionssektorn. Vi i Folkpartiet säger nej till att förkorta tiden för omställningspensionen till efterlevande till sex månader. Vi ställer oss också avvisande till en halvering av ATP-delen i barnpensionen. Jag trodde att socialdemokrater höll ATP som något heligt. Så är tydligen inte fallet när det gäller föräldralösa barn. Då går det bra att dra in delar av barnpensionen. Att den avlidne föräldern tjänat in ATP-poängen spelar tydligen ingen roll. Herr talman! Det är lätt att konstatera att det i regel är papporna i familjerna som har de högsta inkomsterna. Folkpartiet har drivit på för att föräldrarna i större omfattning skall dela på vården av barnen. Nu behåller regeringen mamma och pappamånaden i föräldraförsäkringen men tar bort stimulansbidraget på 10 %. Det innebär att papporna sannolikt avstår från sin pappamånad. Detta är ett exempel på socialdemokratisk jämställdhetspolitik som motverkar föräldrarnas möjligheter att dela på vården av barnen. Folkpartiet var den drivande kraften bakom den stora handikappreformen 1994. Tidigare var funktionshindrade utlämnade till den kommun som de levde i för stöd och service. I praktiken kunde de inte flytta till en annan kommun. En kraftfull opinion fick regeringen att backa från förslaget om att dra in 900 miljoner kronor. Trots opinionen skall de svagaste i vårt samhälle bidra med besparingar på 215 miljoner kronor. Visst kostar reformen mycket pengar! Men var finns logiken i detta med att bidra till besparingar efter förmåga när de sämst ställda skall bära dessa bördor? Jag förstår inte hur Centern kan medverka till denna försämring för svårt funktionshindrade. Har ni socialdemokrater och centerpartister aldrig mött en gravt funktionshindrad? Har ni aldrig mött dessa familjer som år ut och år in sliter och släpar för sina barns bästa? Det är faktiskt en skam att de föräldrarna skall klämmas åt! Herr talman! Avslutningsvis yrkar jag bifall till reservation 49. Helt kort vill jag säga att jag också har ett annat engagemang. Det gäller ersättningssystemet för rovdjursrivna renar. Med hänsyn till kammarens tid, herr talman, väljer jag dock att enbart yrka bifall till reservation 81.

Herr talman! Första kvartalet i år redovisades det lägsta födelsetalet sedan mätningarna började för 250 år sedan. Det står att läsa i det senaste numret av TCO-Tidningen. Detta är anmärkningsvärt. Möjligheten för kvinnor i Sverige att kombinera förvärvsarbete med skötsel av små barn har gjort att födelsetalen hållits uppe till skillnad från hur det är i t.ex. Tyskland. I höstas tog Mona Sahlin i Beijing emot en utmärkelse därför att Sverige var världens mest jämställda land. Frågan är vad den utmärkelsen i dag är värd. Frågan är om inte FN skulle ha inväntat nedskärningarna och systemskiftet i Sverige innan plaketten delades ut. Världsrekordet i jämställdhet har ju nu bytts ut mot ett världsrekord i nedskärningar. I vårbudgeten har regeringen lyckats med konststycket att åsidosätta alla direktiv och tillkännagivanden vad gäller fördelningspolitik och jämställdhet. Alltfler människor ställs utanför trygghetssystemen. Alltfler barn, ungdomar och äldre får en sämre omsorg. Fattigdomen feminiseras. Arbetslösheten bland kvinnor stiger. Samtidigt fortsätter neddragningarna inom vård och omsorg, där kvinnornas andel av de anställda är särskilt stor. Den politik som regeringen bedriver är en nedskärningspolitik som drabbar grunden för jämställdhet mellan könen. Regeringen har deklarerat att verksamheterna skall prioriteras framför transfereringarna. Är det därför som man i rask takt sänkt barnbidrag, flerbarnstillägg och bostadsbidrag? Är det därför som man sänkt akassa, sjukförsäkring och föräldraförsäkring till 75 %? Är det därför som barntillägget till vuxenstudiestödet slopats? Detta har tvingat många ensamstående mammor att avbryta sina studier. Oomtvistat är kvinnor mera beroende av socialförsäkringarna än män. Nedskärningarna i socialförsäkringssystemen drabbar därför kvinnor hårdare än män. Det visar sig bl.a. i det alltmer ökande antalet kvinnliga socialbidragstagare i olika kommuner. Är det bara socialdemokratiska statsråd som inte inser att nedskärningar i fråga om bidrag och transfereringssystem leder till ökade socialbidragskostnader för kommunerna, som därför tvingas skära i verksamheterna? Ännu värre kommer det att bli med ett utgiftstak för hela den offentliga sektorn. En av grundtankarna bakom den generella välfärdspolitiken är ju att de olika delarna skall ses som kommunicerande kärl. Genom sänkta nivåer i socialförsäkringarna, genom sänkta barnbidrag, pensioner och bostadsbidrag, bostadstillägg och genom ett höjt högkostnadsskydd blir alltfler beroende av socialbidrag, helt eller delvis. Socialbidragskostnaderna stiger, vilket i sin tur tränger ut verksamheterna. Det som finns kvar att skära i för kommunerna är anslagen till daghem, skola och äldreomsorg. Färden tillbaka till det gamla klassamhället går allt snabbare. Sverige mår psykiskt dåligt. Andra undersökningar visar på en katastrofal ökning av antalet barn med språkstörningar, vilka enligt experter beror på nedskärningarna inom barnomsorgen, med allt större barngrupper som följd, och på att föräldrarna mår psykiskt dåligt på grund av en pressad arbetssituation. I stället för att anställa fler förskollärare inrättar kommunerna särskilda avdelningar för barn med språkstörningar. Barn som har arbetslösa föräldrar får inte vistas på dagis. När barnen som bäst skulle behöva en fast punkt i form av dagis skickas de hem. Köerna till gruppboende är långa. Under tiden vistas de gamla i sina egna bostäder - många utan tillsyn under helgerna, eftersom hemtjänsten skurit ned på sin service. Frälsningsarmén rapporterar att människor kommer undernärda till dess soppkök. En av grunderna i den generella välfärden är den fulla sysselsättningen. Politiken måste därför inriktas på att få människor i lönearbete. Regeringens försök hittills har inte burit frukt. Det är bara att hoppas att de förslag till åtgärder som lades fram i dag på morgonen leder till en kraftig minskning av arbetslösheten. Jag ställer mig dock undrande inför ett av förslagen. Om ett år är jag 55+, som det heter. Arbetsmarknadsministern lovade mig i morse ett värdigt slut på min arbetsaktiva tid. Innan jag kom in i riksdagen var jag arbetslös i två och ett halvt år efter att ha haft ett arbete inom den offentliga sektorn. På vilket sätt anser finansministern att det är ett värdigt slut för mig att placeras i ett tvåårigt ALU projekt, där jag ersätter en kvinna med förskollärarutbildning som fått sparken och som med sin kunskap och erfarenhet så väl skulle behövas på dagis? På vilket sätt anser finansministern att det är ett värdigt slut för mig att ersätta ett utbildat och erfaret sjukvårdsbiträde i äldreomsorgen? På vilket sätt anser finansministern att det är ett värdigt slut för mig att bidra till den gigantiska lönedumpning som förslaget innebär? Under tiden som regeringen tillsammans med Centern anpassar den offentliga sektorn till konvergensprogrammet, genom att sätta bortre parenteser i a-kassan och manipulera med nivåerna i socialförsäkringarna, ökar klass och könsskillnaderna. Barn och äldre far illa och kan inte vänta tills den ekonomiska politiken prioriterar den fulla sysselsättningen. Barnoch äldreomsorgen måste därför redan nu återanställa förskollärare, sjukvårdsbiträden, hemtjänstpersonal, skolkuratorer och elevvårdare. Nivåerna i socialförsäkringarna och a-kassan måste därför redan i januari 1997 återställas till verkliga 80 % för att människor inte skall belasta kommunernas socialbidragskonto, något som minskar utrymmet för verksamheterna. Bostadstillägget till pensionärerna måste höjas för att inte låginkomstpensionärerna skall behöva köa till socialkontoren eller till Frälsningsarméns soppkök. Till sist: Att det var den manlige finansministern och inte de två kvinnliga arbetsmarknadsministrarna som presenterade de arbetsmarknadspolitiska propositionerna fick mig att förvånat höja på ögonbrynen. Jag skall inte lägga mig i regeringens interna arbetsordning, men det hade varit intressant att höra finansministern kommentera hur han har för avsikt att låta jämställdhetsperspektivet genomsyra alla politikområden. Herr talman! Jag står självfallet bakom alla Vänsterpartiets reservationer, men för tids vinnande yrkar jag inte bifall till någon reservation.
Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 48 avseende mom. 22. När det gäller utgiftsområdet invandrare och flyktingar kommer utgifterna att successivt minska, eftersom det nu endast kommer ca 400 asylsökande i månaden. Det är en stor minskning. Där sker alltså en naturlig sänkning. Orsaken till denna minskning är den av regeringen förda asylpolitiken, bl.a. genom att visum krävs från mer än hundratalet länder - däribland återfinns nästan alla länder från vilka det kommer flyktingar. Transportbolagens betalningsansvar minskar ytterligare flyktingrännilen och antalet direktavvisningar vid gränsen. Logiskt är därför att utgifterna minskar allteftersom den mera restriktiva behandlingen av asylansökningarna slår igenom. Flykting och asylpolitiken kommer att behandlas under hösten, och då återkommer riksdagen till frågan. När det gäller trygghet vid sjukdom och handikapp samt föräldraförsäkringen har vi i Miljöpartiet föreslagit ett brutet tak och grundtrygghet. Det förslaget intar en central plats. Vi vill höja för de lägst betalda, medan de mer välbeställda får betala mer. Samma brutna tak gäller vid arbetslöshet. Vi har också gått emot minskat anslag till assistansersättning. De svagaste svaga, som nu tycker att de har fått ett värdigt liv, skulle vara med och betala sänkningarna. Vi i Miljöpartiet tycker inte att alla skall vara med och betala budgetunderskottet. Det skall man göra efter den möjlighet man har att göra det. Det finns de som i dag inte kan avstå mer. Trots att låginkomsttagare med vårt förslag får höjd ersättning i sjukförsäkring, föräldraförsäkring och a-kassa innebär förslaget att man sparar en mindre summa, i det här fallet 300 miljoner. Om regeringen höjer ersättningen generellt till 80 % i januari år 1998 innebär vårt förslag en besparing på 1,2 miljarder årligen. Det är en besparing som innebär att man skulle kunna lägga på ytterligare några procent utöver våra 80 % med brutet tak. Höjningen av högkostnadsskyddet drabbar pensionärer med låg pension och låginkomsttagare hårdast. För stora grupper innebär det ofta en straffskatt årligen på 2 500 kr enligt det ursprungliga förslaget och enligt det andra förslaget på 2 200 kr. Det är väldigt viktigt. När man talar med dem som är kroniskt sjuka eller mycket sjuka säger de att de mycket snabbt kommer upp till den summan, och det gör de varje år. Det är skillnad för dem ibland kommer upp till den summan. Då kan det väl gå an. Det får de helt enkelt räkna in i sina kalkyler. Men vi vet ju hur alla andra sänkningar av bidrag, sänkningar av pensioner och höjningar av avgifter har betytt för de låginkomsttagare och pensionärer det gäller. Vi godtar inte de förändringar som har aviserats i tandvårdsförsäkringen. Det skall finnas ett högkostnadsskydd på 3 000 kr. Därutöver anser vi att Riksförsäkringsverket skall fastställa en åtgärdstaxa. Den första sänkningen går vi med på, men nästa sänkning kommer vi att motsätta oss. Däri skall också tandvårdstekniska produkter ingå. Det ger besparingar och bättre förutsättningar för en bra tandvård än med regeringens förslag. När det gäller bostadsbidragen till pensionärer accepterar Miljöpartiet inte sänkningen från 85 % till 83 %. Vi accepterar inte heller att fritidshusen skall ingå. Vi tycker att en pensionär skall kunna få ha ett fritidshus utan att bostadsbidraget skall minska. Ofta är de inte några lyxhus, utan det är det andningshål som de behöver även efter sin pensionering. Jag stöder Roy Ottossons bifall till reservationerna och står även i övrigt bakom Miljöpartiets reservationer.

Herr talman! Denna dag utgör ett övertydligt exempel på hur ojämn regeringen är i sitt arbete med åtgärder för att bemästra Sveriges stora problem. När det gäller sysselsättningsfrämjande åtgärder har regeringen varit så saktfärdig att oppositionen fått driva fram regeringens agerande. Förslaget har presenterats i dag på för kammaren. När det gäller den kamerala saneringspolitiken är det närmast tvärtom. Där far finansministern fram med rödpennan i en så vådlig fart att han inte har full kontroll. Resultatet blir i vissa fall ogenomtänkt och därigenom dåligt, och i värsta fall oförsvarligt ur fördelningspolitiskt perspektiv. Konsekvent saknas konsekvensanalyser. Herr talman! Högkostnadsskyddet i sjukvården är exempel på detta senare. Utredningen HSU 2000 har ägnat mycken tid, energi och möda åt att lägga fram genomtänkta förslag. Dessa kan regeringen plötsligt inte invänta. De skall man fundera på senare för ett eventuellt införande år 1997. Men nu vid halvårsskiftet skall en kraftig höjning träda i kraft. Utskottets modifierade förslag är inte mycket bättre än regeringens. Reaktionerna har varit kraftfulla, och det är fullt förståeligt. Vi kristdemokrater ställer inte upp på detta hastverk. Vi är däremot beredda att till hösten diskutera förändringar utifrån förslagen i HSU 2000. Det nu liggande förslaget innebär att patienter med svåra och långvariga sjukdomar tvingas bära ett mycket tungt besparingskrav. För oss kristdemokrater är det en viktig grundprincip att ingen skall behöva avstå från vård av ekonomiska skäl. Högkostnadsskyddet bör ligga kvar oförändrat på 1 800 kronor budgetåret ut. Jag yrkar därför bifall till reservation Herr talman! Regeringens förslag på tandvårdsområdet är ytterligare ett exempel på dåliga, ogenomtänkta förslag. Samtidigt som regeringen i praktiken aviserar den allmänna tandvårdsförsäkringens avskaffande fr.o.m. år 1998 föreslås en omfattande revidering av nuvarande tandvårdstaxa fr.o.m. den 1 oktober i höst. Den reviderade taxan skall bara gälla i 15 månader och sedan skrotas. Men innan den allmänna tandvårdsförsäkringen skrotas skall den ge ett ökat statligt stöd till dem som har relativt låga tandvårdskostnader och ge minskat stöd till dem som har högre kostnader. Detta kallar jag omvänd fördelningspolitik. Det är direkt stötande att höja stödet till dem som har kostnader på 700-3 000 kronor, sänka för dem som har kostnader på 3 000-7 000 kronor, och sänka kraftigt för dem som har på 7 000-13 500 kronor. Den nivån kallar jag för hög tandvårdskostnad. Där skall man minska från 70% till 35% i den statliga subventionen. Regeringens förslag stöds av en utskottsmajoritet bestående av Socialdemokraterna, Centern och Miljöpartiet i både socialförsäkringsutskottet och finansutskottet. Motivet till denna acceptans är mycket märkligt. Att flertalet medborgare får sänkta tandvårdskostnader motiverar ställningstagandena i utskotten. Detta kan inte kallas för något annat än omvänd fördelningspolitik. Denna politik innebär ett gynnande av flertalet och ett missgynnande av den minoritet som har de största behoven. Jag trodde att fördelningspolitik gick ut på att skydda dem med de största behoven. Vi kristdemokrater hävdar fortfarande att det är det som är fördelningspolitik. Däremot accepterar vi kristdemokrater den besparing som regeringen föreslår inom detta område. Men när besparingen genomförs skall det ske på ett sådant sätt att de ökade kostnaderna tas ut av det stora flertalet med någorlunda god tandhälsa och relativt låga tandvårdskostnader. Det är för oss fullständigt självklart Herr talman! Jag yrkar därför bifall till reservation 53. Dessutom yrkar jag bifall till reservation 33, som handlar om biståndet.

Herr talman! Jag har några kommentarer i anledning av de senaste inläggen när det gäller förslagen i betänkandet inom socialförsäkringssektorn. Socialförsäkringsutskottet har närmast yttrat sig över utgiftstak samt ändrade anslag innevarande budgetår, dvs. det som finns under rubriken tilläggsbudget. Övriga besparingar som regeringen har pekat på bereds fortfarande och presenteras för riksdagen i höst. Därför har utskottet inte nu behandlat detta, utan det kommer alltså senare. Frågan om utgiftstak och budgetförstärkande åtgärder måste ju självfallet sättas in i ett ekonomiskt sammanhang. Vi vet ju alla hur statsfinanserna såg ut på hösten 1994. I det läget gällde det att snabbt komma till rätta med budgetunderskottet och få stopp på ökningen av statsskulden. Därför kom de saneringsprogram som vi har lagt fram. Att göra besparingar i socialförsäkringssektorn är inget mål i sig för oss socialdemokrater. Det hänger helt ihop med det statsfinansiella läget. Vi klarar inte socialförsäkringarna och den gemensamma sektorn om vi inte har en stabil och säker ekonomi. Det är sanningen. Det är därför vi tvingas göra detta. Oppositionen talar med mycket stor indignation om besparingarna. Jag tror att ni skall vara något försiktiga där. En stor del av oppositionen hade ju ansvaret under perioden 1991-1994 då vi fick ett sammanbrott i ekonomin. Jag tror att ni också skall vara försiktiga eftersom ni också tvingas göra indragningar som får mycket stora konsekvenser för enskilda människor därför att ni inte har något större ekonomiskt utrymme. Vi kan konstatera att oppositionen saknar en samsyn i socialförsäkringarna. De olika partiernas förslag spretar åt olika håll. Längst från verkligheten befinner sig Moderaterna vars utgiftstak understiger Socialdemokraternas med hela 94 miljarder. Det ger naturligtvis mindre resurser för välfärd och utbildning. Som jag ser det skiljer Moderaterna därmed ut sig i väsentlig grad när det gäller synen på samhället. Anmärkningsvärt i den här debatten och i den här frågan är att Moderaterna i dagens kärva ekonomiska läge kräver omfattande skattesänkningar med hela 60 miljarder. Därutöver drar man bort 15 miljarder från den kommunala sektorn. Vem tror på fullt allvar att en sådan politik gynnar vårt land och skapar välfärd för folkflertalet? I det läge vi befinner oss i är det naturligtvis viktigt att åstadkomma någorlunda rättvisa i det politiska handlandet. De som har de största ekonomiska marginalerna får bidra mest. Det är riktigt och rättvist. Fördelningspolitiskt finns det därför skäl att komplettera neddragningar med skattehöjningar, och det sker ju också. Så ser alltså den fördelningspolitiska profilen ut. Det finns ändå anledning att noga följa fördelningseffekterna, inte bara av saneringsprogrammet utan också av hur arbetslösheten, den ekonomiska krisen och förändringarna i den kommunala verksamheten har drabbat enskilda människor. Där har socialförsäkringsutskottet begärt att regeringen i samband med kommande förslag utförligt skall redovisa konsekvenserna. Regeringen har också utlovat detta. Oppositionen försöker att göra en stor politisk grej av detta. Låt mig då säga att det måste finnas en skyldighet för alla som lägger förslag, inte bara för regeringen, att redovisa vilka konsekvenser de får. Det gäller speciellt om man tar i så våldsamt som flera talare gör här. Jag kräver att ni själva redovisar vilka konsekvenser det ena och det andra får. Ni tvingas ju också att göra kraftiga besparingar, speciellt Moderaterna som begär mycket kraftiga skattesänkningar. Jag menar att hela den här debatten slår tillbaka på er själva. Ni måste själva redovisa var ni står i de här frågorna. Låt mig till sist säga att för att få ordning på ekonomin har vi under ett antal år tvingats göra vissa besparingar. Men det sker med största omsorg om välfärden och socialförsäkringarna. Jag vill slå fast att vi anser att Sverige även i framtiden skall vara ett välfärdsland med väl utbyggda trygghetssystem som omfattar alla och har en gemensam finansiering. En viktig förutsättning är att vi har en stabil och stark ekonomi. Det måste vi uppnå.

Herr talman! Först har jag några kommentarer gällande utgiftstaket. Regeringen säger att man skall bereda detta vidare. Men man kan inte bara säga att ett utgiftstak skall ligga på en viss nivå och ange vissa reformer som man över huvud taget inte vet hur man skall genomföra. Jag kan ta upp detta med efterlevandepensioner och änkepensionen. Man vet över huvud taget inte vad det ger. Man vet inte hur det skall genomföras osv. Det måste leda till att det blir stora problem i höst och att hela budgetprocessen mister i trovärdighet. När man inte kan argumentera mer säger man att de borgerliga efterlämnade en dålig ekonomi. Den dåliga ekonomin grundlades långt tidigare. Jag vill hänvisa till Hans Tson Söderström som påpekade att realräntechocken kostade ungefär 1 000 miljarder kronor. Vad berodde det på? Jo, på en kreditreglering och en valutareglering som hade legat kvar alldeles för länge. Det berodde på en felaktig skattestruktur under hela 80-talet. Det kommer klart fram i en forskningsrapport som refereras i Dagens Nyheter i dag att det var gamla synder som ledde till de stora problem som vi fick i början av 90-talet. Nu försöker man lösa samma strukturfel genom att höja skatterna, och då får man massarbetslöshet. Det är mycket sorgligt, eftersom det äventyrar Sveriges framtid.
Herr talman! Meningen med vårpropositionen är att man lägger fast ett mål för den ekonomiska politiken. Där säger vi att det skall vara balans 1998. Då anger man också vissa utgiftstak. Margit Gennser gjorde sig skyldig till ett slarvigt citat tidigare när det gällde utgiftstaket. I propositionen på s. 61 står det att de normalt inte skall omprövas. De utgiftstak som vi lägger fast i dag skall självfallet hållas. Det är en skyldighet för oss alla. Sedan måste jag upprepa detta med konsekvensanalyser. Margit Gennser tog själv upp det i sitt första inlägg. Hon krävde det av oss. Jag måste bolla det tillbaka till Margit Gennser. Moderaterna föreslår mycket kraftiga skattesänkningar både för staten och kommunerna. De har ett utgiftstak som understiger vårt med 94 miljarder. Vad innebär det för de enskilda människorna? Jag tror det är viktigt att Margit Gennser beskriver det.
Herr talman! Jag kom faktiskt att tänka på en konversation mellan katten och Alice i underlandet. Alice frågade vilken väg hon skulle gå. Då frågade katten vart hon vill komma. Alice svarade att det inte spelade så stor roll. Då sa katten att det inte spelade någon roll vilken väg hon tog heller. Så är det litet grand med utgiftstaket. Man måste faktiskt precisera målen betydligt mer. Då måste man gå ned på underliggande nivåer för att se vad man vill spara på. Man kan inte vara hur översiktlig som helst. Jag tycker att Börje Nilsson skall läsa vår motion. Där finns relativt klart angivet vilka områden vi avser att dra ner på. Jag kan ge ett exempel. Det är fullt möjligt att höja den reella pensionsåldern. Vi såg att det gick mycket bra att sänka sjukförsäkringarna. Vi har sett att bara för att man har pratat om förtidspensionerna och deras skadlighet har de faktiskt börjat minska. Men samtidigt måste man ha en politik som ger jobb och inte sysselsättning. Det handlar om verkliga jobb. Det har talats mycket om det här tidigare i dag. Det är den politiken som Socialdemokraterna inte klarar av. De tar bort initiativkraft, företagaranda, intresse för utbildning osv. Det är en lång väg att gå tillbaka, och då måste man gå vår väg.
Herr talman! Det är vi som verkligen har presenterat en hållbar beräkning av utgiftstaket. Det har inte oppositionen gjort. I vårpropositionen har vi pekat på hur stora besparingar som måste göras och vilka besparingar det gäller. De är ännu inte fastlagda i detalj.

Herr talman! Jag försökte i mitt inlägg tala om för Börje Nilsson och andra här i kammaren att det är folkhälsomålet som är väsentligt för Folkpartiet, hur människor skall må och leva i vårt fina land på lång sikt. Men det vill Börje Nilsson som socialpolitiker inte bry sig så mycket om. Låt mig ta upp de argument som Börje Nilsson framförde. Han sade att det är de som har de största marginalerna som skall bidra. Men låt oss som socialpolitiker vända på det. Hur skall det gå med de människor som inte har några marginaler alls? Det är dem jag talar om, deras förutsättningar och konsekvenserna för dem. Vi skall redovisa konsekvenserna, sade Börje Nilsson. Men det är faktiskt regeringen som har resurser, personal och annat för att klara av de bitarna. Jag ställde frågor till den förra socialministern om ett gemensamt högkostnadsskydd för sjuka och gamla. Hon sade att det fanns bara åtta undersökningar om detta och att det behövdes en nionde. Det måste väl ändå vara regeringens uppgift att sköta de frågorna? Låt mig ställa två frågor till Börje Nilsson. Sjuk och arbetsskadekommittén skall lägga fram sitt betänkande i juni. I vårt delbetänkande har vi talat om att det viktiga för att få ned sjukfrånvaron är att erbjuda rehabilitering och att korta köerna i vården. Alla politiker, hela kommittén, alla jag träffat är överens om detta. I det sammanhanget skär socialdemokraterna i anslagen till rehabilitering och i Dagmarpengarna. Hur skall det fungera, Börje Nilsson? Det skulle jag bra gärna vilja veta. Den andra frågan är: Vad händer med de gamla och sjuka människor som går till läkare men inte har råd att hämta sin medicin? Hur skall de människorna klara sig? Vilken framtid har de? Hur ser Börje Nilsson och Socialdemokraterna på folkhälsomålet att dessa människor inte skall ha möjlighet att snabbt bli friska och må väl i vårt samhälle?
Herr talman! Sigge Godin tog upp besparingar som kommer senare i höst. Regeringen har bara pekat på att detta kan vara tänkbart, men det är alltså inte berett av utskottet. Vi får återkomma i de hänseendena. Till Sigge Godin vill jag säga att den allra viktigaste folkhälsofrågan är att människorna har ett arbete. Det är det allra bästa. Det är också därför som regeringen i dag lägger fram en proposition i det avseendet. Det är oerhört väsentligt att människor har ett jobb och att vi får ned arbetslösheten. 500 000 arbetstillfällen försvann under Sigge Godins regering. Det är viktigt att vi kan skapa jobb och sysselsättning, och det är på det området som regeringen tar initiativ. Men självfallet har en stabil och bra försäkring också stor betydelse. Ett utredningsarbete pågår, och där skall vi lägga fast en bra välfärd för framtiden.
Herr talman! Visst är sysselsättningen det allra viktigaste för människor, Börje Nilsson. Vi lyssnade mycket noga till vad ni sade i valrörelsen. Om ni bara fick makten skulle ni fixa det här, men det har ni inte gjort. De förslag som läggs fram i dag är intressanta på några punkter, eftersom de sammanfaller med vad vi i Folkpartiet tycker att man skall göra. Men det handlar också oerhört mycket om insatser som döljer arbetslösheten. Sedan poppar den upp när människor kommer ut och behöver det arbete som de långsiktigt hoppats på. Det är vad det handlar om. Sedan gällde det frågorna som regeringen funderar på inför hösten. Det är tänkbart att de kan komma upp, sade Börje Nilsson. Då kanske vi kan lösa det här med tandvården, dvs. att vi inte avskaffar den helt och hållet utan inser att det faktiskt behövs en tandvårdförsäkring i detta land. Då slipper vi efter 15-20 år konstatera att vi har raserat tandhälsan för stora delar av svenska folket, att vi har raserat tandhälsan för de sämst ställda i vårt samhälle. Det är därför vi tycker att tandvårdsförsäkringen skall finnas kvar. Det lät oerhört positivt när Börje Nilsson sade att det är tänkbart att göra vissa besparingar. Men låt oss då se vilket välfärdsmål vi vill ha och utifrån det som socialpolitiker se hur vi skall uppnå det målet. Hur skall vi spara så att vi får den ekonomi som vi behöver, samtidigt som vi har ett välfärdsmål som gör att människor kan leva och må bra i vårt land, oavsett om de saknar marginaler eller är välbeställda? Alla skall kunna omfattas av det välfärdsmålet. Jag ser fram emot den debatten senare i höst.
Herr talman! Som jag sade tidigare befann sig ekonomin i ett sammanbrott när vi övertog regeringsmakten 1994. Det viktiga var att prioritera saneringen av ekonomin, och det har också skett genom olika besparingar. Självfallet har det varit kännbart. Om man skall göra besparingar i en välfärd som byggts upp för att skapa jämlikhet blir det kännbart för en del människor. Därför är det viktigt att man åstadkommer en rättvisa i det hela, och det har vi gjort genom vissa skattehöjningar. Margit Gennsers förslag, där utgiftstaket underskrids med 94 miljarder? Enligt vad jag förstår skall ni samverka. Vad anser Sigge Godin och Folkpartiet om Moderaternas skattesänkningar och utgiftstak? Det skulle vara intressant att höra.
Herr talman! Jag skall inskränka mig till att ta upp sådant som vi verkligen fattar beslut om i riksdagen under våren, alltså det som gäller tilläggsbudgeten och som jag också berörde i mitt anförande. Nilsson i sitt anförande om någorlunda rättvisa och om att de som har de största marginalerna skall bidra mest. Hur tycker Börje Nilsson att det passar in i den förändring av tandvårdtaxan som skall träda i kraft i höst? Då läggs besparingen, som vi kristdemokrater accepterar, ut på ett sådant sätt att de som har lägst kostnader subventioneras mer och de som har högre kostnader subventioneras mindre. Har ni alltså studerat detta och sett att de som har de största marginalerna är de som bidrar mest i det här fallet?
Herr talman! Tandvårdsförsäkringen har diskuterats under ett antal år, och det har också gjorts utredningar. Vi vet att vi inte har kommit fram till en reform, en omstöpning av tandvården, men en sådan skall ske. Det är också nödvändigt för att vi skall kunna hålla utgiftstaket och för att kunna göra dessa besparingar. Men en arbetsgrupp skall utforma detta närmare, och det är en fråga som vi får följa med stort intresse i fortsättningen. Jag menar ändå att förslaget är rimligt som det föreligger i betänkandet. Kds får ha andra synpunkter på det.
Herr talman! Jag är uppriktigt förvånad. Jag ser inte var logiken finns. Vi kristdemokrater har accepterat besparingen från den 1 oktober i höst och besparingen från 1998. Arbetsgruppen skall jobba med hur det skall se ut från 1998, vad jag förstår. Hur det skall se ut från den 1 oktober i höst är klart utskrivet i propositionen, inte i stora drag utan i detalj. Man höjer subventionen från 25 % till 35 % för dem som har kostnader mellan 700 kr och 3 000 kr, och man sänker subventionen från 70 % till 35 % för dem som har kostnader över 7 000 kr upp till 13 500 kr. Detta är ju omvänd fördelningspolitik!
Herr talman! Tanken är att tandvården också skall vara förebyggande. Man skall få människor att från början sköta sina tänder bättre. Det är därför taxesystemet är uppbyggt på det sätt som anges i propositionen. Det är alltså ett förebyggande syfte.
Jag får upplysa om att ytterligare 36 talare är anmälda till dagens talarlista. Avsikten är att försöka avsluta kammarens plenum före midnatt, vilket emellertid blir beroende av den återhållsamhet som ledamöterna visar i den fortsatta debatten.
Herr talman! Den diskussion som i dag pågår och som kommer att pågå i kammaren, är orsakad av de stora besparingar som vi har ålagt oss för att klara den svenska ekonomin. Man kan inte spara utan att det ger effekter på ett eller annat område. Inom socialförsäkringssystemen har vi varit vana vid att kunna vara ganska spendersamma och lägga ut stora summor. Vi har motionerat flitigt om små förändringar under många års tid. Det har sedan gjort att systemen också har blivit lappverk. Det som de från början varit menade att ge har kanske gått förlorat. Det är väldigt svårt att hålla styr på alla de här områdena. Vi kan också avläsa ett stort motstånd från många håll när det gäller de besparingar som vi tar ställning till i dag. Det har alltid funnits när vi har diskuterat besparingar i transfereringssystemen. Man vill skydda de svaga grupperna. Det har vi inte heller alltid lyckats göra tidigare. Ett av de stora problemen när man förändrar i socialförsäkrings och transfereringssystemen är att det är stora pengar som finns, för dem som har små omständigheter. Det är alltså stora besparingar att göra vid små förändringar även där. När det gäller tandvårdsförsäkringen har riksdagen tagit emot ett antal propositioner från olika regeringar, men inte kunnat acceptera något av förslagen. Också inom det området krävs nu en förändring och en besparing som jag tror kan ge effekter för dem som har en dålig tandhälsa. De allra flesta som besöker tandläkaren betalar bara 700 kr eller därunder för sin tandvård. De som har kostnader därutöver har något större behov. De utgör den största gruppen, och man har i det här förslaget också lagt in den största subventionen för den gruppen. Det tycker jag är alldeles riktigt att man gör. De som betalar därutöver har stora kostnader. Det är helt riktigt. Men man skall inte vänta med sin tandbehandling tills man hamnar i den gruppen. Det är viktigt att man sköter tandhälsan så att kostnaden blir lägre. Förslaget innebär också att kostnader för ädelmetaller inte är bidragsgrundande. Det kommer att öka besparingen. Även situationen när det gäller högkostnadsskyddet i tandvårdsförsäkringen kommer därmed att förbättras. Jag hoppas att den arbetsgrupp som nu tillsätts ges handlingsfrihet och att det finns en parlamentarisk förankring på ett eller annat sätt, så att man också kan få en enighet för förslaget i riksdagen. Jag har synpunkter på det som har aviserats i propositionen, men jag avstår från att framföra de synpunkterna här. Jag hoppas på att kunna göra det i ett senare skede i stället. Reservation nr 54 i finansutskottets betänkande stöds också av Centerpartiet. Den berör barn och ungdomstandvården. Det är bara en miss att det inte finns med i reservationen. kr. Anledningen var densamma - kostnaderna ökar, pengarna minskar och man måste på något vis snabbt se till att man får en balans. Visserligen är förslaget från HSU 2000 framlagt, och tanken är att det också skall sättas i sjön den 1 januari. Men det högkostnadsskydd som nu införs innebär att kostnaderna också kommer att begränsas. Vi har i utredningar och på andra ställen sett att om man inför kostnadsbefrielse för en förmån så ökar också konsumtionen. Det gäller även läkemedelskonsumtionen. Förhoppningsvis skall det här också begränsa överkonsumtionen av läkemedel. Det finns en stor oro hos en del av debattörerna att sjuklön innebär att egenföretagare inte kommer att anställa människor. Men jag kan inte se att den överkompensation som varit under de år som gått sedan sjuklönen infördes också har inneburit att man har anställt fler människor. Jag tycker därför att det argumentet inte håller. Det har funnits en klar överkompensation. Men i dagens proposition aviseras också en sänkning av arbetsgivaravgifterna, och förhoppningsvis ger det ett incitament för att anställa fler människor. Innan sjuklönen infördes fick ju de små arbetsgivarna betala de stora arbetsgivarnas kostnader för sjukfrånvaro. Det var ett av skälen till att sjuklönen infördes. Att perioden nu förlängs med 14 dagar ligger helt i linje med försöket att komma ifrån de stora system som inneburit att man inte haft kontroll över sjukfrånvaron i företaget. Detta kan ge den möjligheten. Centerpartiets förslag om ett grundtrygghetssystem vinner enligt min mening alltmer terräng. Det är en snårskog av olika transfereringssystem. Förslaget innebär ett skydd för de svaga. Det är en samordning av transfereringssystemen och det ger också en besparing. Jag är helt övertygad om att vi snart kommer att kunna ta ställning till ett enklare och överskådligare transfereringssystem, som också innehåller en grundtrygghetstanke för framtida behov.

Herr talman! Jag skall inskränka mig till ett kort inlägg. Det är arbetsgivarna i de små företagen, Karin Israelsson, som är oroade när det gäller sjuklönen. I Synskadades riksförbund är man också oroad. Det brev som jag har fått i dag är ställt även till Centern. Vi får väl se vad Centern svarar de synskadade i den frågan. Men jag tänkte på en annan fråga som är oerhört viktig för mig och för Folkpartiet. Det gäller de funktionshindrade. Jag frågade om centerpartister och socialdemokrater inte har mött funktionshindrade. Jag vet att Karin Israelsson, som har så lång erfarenhet från både socialt arbete, sjukvårdsarbete och riksdagsarbete, väl har mött de här människorna. Jag känner också Centerns ideologi i den här frågan. Hur kan ni då klämma åt de här människorna och återförvisa vissa grupper till kommunerna? Hur kan ni ställa vissa grupper utanför möjligheten att få assistansersättning? Den är ett lyft för dessa människor. Det går inte för oss andra att förstå vilken förmån det har varit för dem att få den chansen. Hur har ni kunnat lämna dem i sticket?
Herr talman! Först till sjuklönen och effekter för synskadade. Jag antar att Sigge Godin menar effekter över huvud taget för personer som ofta är frånvarande på grund av sjukdom. Men det finns ett skyddsnät. Man kan som arbetstagare i en skriftlig framställning till försäkringskassan be om att få vara ansluten till försäkringskassans system. På det viset får man också ett skyddsnät så att man kan få en anställning. Den möjligheten bör prövas av de arbetshandikappade. Min förhoppning är att man också skall vara mer generös när ett sjuklönesystem med ytterligare 14 dagar nu införs, så att man inte enbart räknar korta sjukperioder utan även litet längre sjukperioder. Då kan även dessa grupper få den förmånen. När det gäller de funktionshindrade förstår inte jag vad Sigge Godin menar. Vi återförvisar inga funktionshindrade till kommunerna. Om Sigge Godin hade läst vår motion hade han klart kunnat se att vi bestämt hävdar att kommunerna inte skall ha det ansvaret. Det är också det beslut som riksdagen har fattat. Vi har inte heller genomfört så stora besparingar som först aviserades när det gäller LASS och LSS till just funktionshindrade. Jag har i en träff med alla dessa handikapporganisationer dagen efter det att utskottet justerade protokollet och betänkandet fått deras bekräftelse på att de är fullständigt nöjda med detta förslag.
Herr talman! Karin Israelsson träffar tydligen en viss form av handikapporganisationer, och jag en annan form. LSS-förslaget gör att kommunerna och försäkringskassan måste hålla på och diskutera vilka insatser den ena och vilka insatser den andra skall göra. Denna osäkerhet är inte rimlig för den som är gravt handikappad, tycker Folkpartiet. Det förslag som regeringen har lagt har Centern stött och kommit överens med regeringen om inom lyckta dörrar. Det är bara att konstatera det. När det gäller de handikappade och deras möjligheter att få anställning om fyra veckors sjuklön införs är det så, Karin Israelsson, att de inte får någon anställning. De kan inte ens diskutera möjligheten att föra över sin sjukfrånvaro till försäkringskassan, och lösa det den vägen, därför att de inte får någon anställning. Det är det som är problemet, och det är det som de handikappade är oroliga för.
Herr talman! Det kanske hade varit bättre om Sigge Godin hade läst socialutskottets betänkande och vad som där sägs om de gravt handikappade. Där framgår klart det som jag tidigare har sagt om LASS och LSS. Jag vidhåller att en prövning måste ske. De gravt handikappade är skyddade enligt det förslag som riksdagen har antagit. När det gäller de handikappades arbetsmöjligheter över huvud taget kan man inte säga att det är sjuklönen som gör att de inte kan få en anställning. Det tycker jag är ett mycket kortsynt och märkligt sätt att diskutera på. Det finns sedan långa tider en viss inställning hos väldigt många arbetsgivare, och det är fel att säga att sjuklönen skulle vara orsaken till denna.
Herr talman! Jag vill bara försöka locka ur Karin Israelsson någonting om den framtida tandvårdsförsäkringen. Det vore nämligen väldigt skönt om vi kunde sända en signal från riksdagen till regeringen redan här och nu om att det inte finns någon riksdagsmajoritet för det förslag som aviserats från 1998. Ragnhild Pohanka har i dag från talarstolen klart uttalat Miljöpartiets syn på denna fråga. Nu är det alltså bara Centerpartiet vi har att vänta på. Om Centerpartiet inte är berett att skrota den allmänna tandvårdsförsäkringen, utan vill slåss för att ett allmänt högkostnadsskydd kommer att finnas kvar så tycker jag att regeringen bör få veta det redan nu.
Herr talman! Jag tycker att det är ett för tidigt skede för att diskutera någonting som ligger i något slags pipe line. Det finns naturligtvis skrivningar i propositionen som kan tolkas på ett eller annat sätt. Men propositionen har inte sakbehandlats ännu, och jag tycker att den processen får ta den tid den tar. Vad jag tycker är viktigt är att vi fortsättningsvis kan behålla en god tandhälsa för den svenska befolkningen.
Herr talman! Jag vill bara avslutningsvis beklaga att det inte blev någon klar och tydlig signal till regeringen om det fortsatta arbetet med tandvårdsförsäkringen.

Värderade talman! I det betänkande från finansutskottet som vi nu behandlar finns ett yttrande från kulturutskottet. Proposition 1995/96:150, som är orsak till dagens debatt, innehåller inte något egentligt kulturavsnitt. Vi väntar sedan ganska länge på den kulturproposition, som nu beräknas komma i höst. Därför finns det inte så mycket att aktualisera från kulturutskottets horisont den här gången. Kulturutskottets andel i finansutskottets betänkande gäller utbildningsinsatser för vuxna. Regeringen föreslår i propositionen bl.a. att riksdagen anslår medel motsvarande 100 000 studieplatser för vuxna. Av dessa skulle 10 000 platser vara reserverade för folkhögskolorna och de resterande 90 000 platserna för kommunal vuxenutbildning, komvux. I en motion föreslår Kenth Skårvik och jag att satsningen på vuxenutbildning bör fördelas något mer jämnt mellan komvux och folkbildningen. Studieförbunden har en unik möjlighet att erbjuda pröva-påstudier i en tvångsfri och opretentiös form, skriver vi i motionen. För många människor, som av olika anledningar har missat studiechanser i unga år, ger just studieförbunden nya sådana chanser. Nu tycker kulturutskottets socialdemokrater liksom Kenth Skårvik och jag, och förresten även centerpartisten, vänsterpartisten, miljöpartisten och kristdemokraten i kulturutskottet att den i propositionen angivna fördelningen mellan komvux och folkbildningen inte skall betraktas som en gång för alla fastlagd. Vi tycker att vissa av de 90 000 platserna för den kommunala vuxenutbildningen skall kunna omfördelas till folkbildningen. Finansutskottet gör inget annat ställningstagande än kulturutskottet. Det kan vi läsa i finansutskottets betänkande. Därför yrkar jag bifall till det avsnittet i betänkandet. Värderade talman! Det är inte ofta vi här i Sveriges riksdag kan se resultatet av våra besked till regeringen redan innan vi fattat det formella beslutet i ett ärende. I den situationen är vi dock i dag. Jag har befarat att det är för få i denna riksdag och i regeringen som har kunskap nog om svensk utbildningshistoria för att i tillräcklig grad värdesätta folkbildningens möjligheter. Jag vill i det här anförandet markera kulturutskottets tydliga anvisningar till regeringen när det gäller folkbildningens - studieförbundens och folkhögskolornas - roll i vuxenutbildningen, trots att vi tydligen redan är tillgodosedda genom regeringens nya proposition. Jag har känt att det är viktigt att inför dagens socialdemokratiska besättning både i riksdag och i regering - och givetvis även inför alla andra partier - påminna om att folkbildningen har haft en avgörande roll för demokratins utveckling i Sverige. Folkbildningen har också gång på gång tagit ansvar för att ge svenska folket möjligheter till livslångt lärande. När nya kunskapsklyftor har märkts mellan generationerna har studieförbund och folkhögskolor haft både vilja och pedagogiska modeller för att överbrygga kunskapsklyftorna. När staten behövt extra utbildningsinsatser inför t.ex. den nya författningen i slutet av 1960-talet och folkomröstningen om energi på 1970-talet, särskilda vuxenutbildningsinsatser i språk och matematik, information om den europeiska gemenskapen och om datorernas möjligheter har studieförbund och folkhögskolor ställt upp med kompetens, stor flexibilitet och pedagogisk finess. Moderaterna visar tyvärr gång på gång att de knappast har något intresse av att stödja folkbildningens insatser för dem som har allra störst behov av utbildning i vuxen ålder. Som vanligt yrkar Moderaterna avslag på regeringens förslag till ökat stöd för folkbildningen. Värderade talman! Av proposition 1995/96:222, som regeringen presenterat i dag, framgår bl.a. att regeringen har läst kulturutskottets yttrande till finansutskottet om en omfördelning av resurser från de förordade 90 000 platserna i den kommunala vuxenutbildningen till folkbildningen. Regeringen markerar tydligt att komvux inte skall anordna all den utbildning som den särskilda vuxenutbildningssatsningen kommer att leda till. Folkbildningen, och inte minst studieförbunden, kommer att ha viktiga uppgifter inom ramen för den satsning som kommunerna får ansvaret för att organisera. Värderade talman! Jag är mycket nöjd med den del i den nya propositionen som gäller vuxenutbildningssatsningen. Regeringen skriver att en delegation skall få regeringens uppdrag att under ett inledningsskede fördela medlen och följa den verksamhet som i övrigt är kommunernas ansvarsområde. Nu gäller det för regeringen - och givetvis för oss alla - att medverka till att de intentioner som ligger bakom riksdagens uppfattning också kan påverka kommunernas val av utbildningsanordnare i den nya satsningen på vuxenutbildning. Jag hoppas att varje kommun skall låta folkbildningen vara med och lämna erbjudande om insatser, så att inte kommunerna slentrianmässigt enbart låter den egna komvuxorganisationen bära allt ansvar. I den bevakningen hoppas jag att delegationen som regeringen skall tillsätta blir till nytta.

Herr talman! Efter mig är det bara 32 talare kvar. Jag skulle vilja börja med att säga att jag tycker att det finns en sak som finansutskottet har missat, en kulturfråga som inte kommer att behandlas i kommande kulturproposition. Den handlar om kultur och turism. I förra veckan stod flertalet talare här i talarstolen och talade nästan lyriskt om alla de fantastiska arbeten som troligen skulle tillfalla hela Sverige om Stockholm fick sommar-OS år 2004. Men att tro är inte att veta. Och vi vet i dag att resebranschen och besöksnäringen numera är en av världens största näringsgrenar. Branschen svarar för mer än 10 % av jordens samlade BNP. Här finns en given utvecklingspotential för arbete och ekonomiska aktiviteter. Sverige har en jämförelsevis liten del av den samlade turismen, trots att vårt land har goda förutsättningar att kraftigt öka vår andel av besökarna. Vi kan erbjuda spännande naturupplevelser, intressant kulturturism, givande storstadsbesök och ett sätt att lära känna svensk landsbygd. I dag görs åtskilliga ansträngningar för att vidareutveckla detta verksamhetsfält. Jag och Miljöpartiet ser positivt på ansträngningarna, särskilt som det ger arbete på mindre orter och i jordbruksbygd, där alternativ ofta saknas. Vi menar också att turismen erbjuder stora möjligheter för småföretag och nischföretag att blomstra, en av de få branscher där detta tveklöst går att förutse, liksom att en mängd jobb kan utvecklas i just gränsområdet mellan kultur och turism. Festivaler, musikfester och kulturarrangemang uppskattas av stora publikgrupper och kan fungera som både positiva samhällskrafter och besöksattraktioner. Området agriturism, där besökarna får vistas i svensk landsbygdsmiljö och på nära håll lära känna regionens specialiteter, är i stort sett helt outvecklat i vårt land, till skillnad mot Frankrike. Svenska kärngårdar som visar fram hur man tar till vara traditionella kunskaper och färdigheter skulle också kunna bli ett starkt besöksargument. Allt talar också för att storstadsturismen kommer att öka under de kommande åren. Detta kräver insatser för miljövänliga infrastruktursatsningar för att bevara och visa fram det historiska kulturarvet och för att varsamt förnya stadskärnor i storstäder. Den miljövänliga staden är ingen utopi. Riksantikvarieämbetet har omfattande planer både för stad och för land. Men det behövs statligt riskkapital. Jag anser att investeringar i kulturturism ger garanterad återbäring. Men statliga garantier till ett OS är samma sak som att kasta pengarna i sjön. Projektet är förlegat och arrangemanget har inte framtiden för sig. Så ett par ord om folkbildning. Jag måste säga att jag är glad för att det nu blir slut med att behandla studieförbunden, folkhögskolorna och de kommunala vuxenskolorna som politiska instrument i konjunkturutjämnande syfte. Ena året har det varit stora satsningar, andra året inga satsningar alls, sedan år med stora satsningar och sedan mindre satsningar igen, ibland med justerande förändringar inom samma budgetperiod. Förbunden och skolorna har fått arbeta alltför ryckigt. Trots det har de klarat och klarar sin uppgift med glans, vilket bekräftas i färska undersökningar. Framöver kommer de att kunna ägna sig både helhjärtat och mer långsiktigt åt utbildning, därför att till hösten har regeringen lovat att återkomma till riksdagen med förslag till permanenta satsningar på vuxnas möjligheter till utbildning och fortbildning. Förslaget skall baseras på permanent finansiering. Äntligen kan vi få en stabilitet i vuxenutbildningen. Det finns ingen i dag som tvivlar på vidden av vuxnas önskan till utbildning och vidareutbildning och samhällets nytta av densamma. Ett livslångt lärande är i dag en självklarhet. Många nybildade folkhögskolor står i kö för att erhålla statliga bidrag. Jag vill här passa på att framhålla just folkhögskolans eminenta möjlighet till helhetsutbildning. Här ges teknologi och humaniora en jämställd status. Samhällsanalys och faktiskt samarbete med närliggande samhälle i konkreta projekt står ofta på dagordningen. Utvecklingspotentialen är stor och kan framöver präglas av stabilitet. Jag vill också passa på att lyfta fram studieförbundens unika pedagogiska metoder. Deras suveräna sätt att fånga människors nyfikenhet, den inneboende forskaren, gör att de ofta utgör en språngbräda för vidare fortsatt livslärande. Några ord om idrotts och ungdomsfrågorna. När det gäller idrotten ställs det nu stora krav på förbunden att klara de mycket kraftiga sparbeting de utsätts för. Hur nedskärningarna skall kunna ske utan att det drabbar de lokala ungdomsaktiviteterna, breddidrotten och den pågående mer rättvisa fördelningen av pengar till flickors och pojkars sportaktiviteter, återstår att se. Jag utgår från att det i huvudsak är inom den administrativa överbyggnaden som besparingarna och prioriteringarna kan ske, med barnets bästa som utgångspunkt.

Herr talman! Jag tänker också ta upp folkbildningen i mitt anförande. Jag berör inte de övriga frågor som kulturutskottet har yttrat sig i. En viktig del i aktiviteterna att skapa ett robustare samhälle med stabil tillväxt och utveckling på människornas villkor är folkbildningen. "Utbildning ger människor färdighet, men endast folkbildning kan ge människorna värdighet." Det har den store folkbildaren Gunnar Hirdman en gång sagt. Arbetslösheten är ett gissel som skapar ett utanförskap som utmanar och utmanövrerar värdigheten. Folkbildningens roll när det gäller att medverka till den önskade samhällsutvecklingen kan inte underskattas. Människor kommer samman. De stärker varandra. I samtalet blandas och bryts olika åsikter och intressen mot varandra. Det leder till ökad kunskap och förståelse för vad olika intresseinriktningar kan vilja. Den demokratiska processen breddas och fördjupas, vilket leder till att acceptansen för resultatet, målformuleringen, ökar. Socialdemokratin har satt upp målet att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000. Det är en gigantisk uppgift. Utbildningen är en mycket viktig del för att vi skall slippa ut ur arbetslöshetens gissel. En nödvändig förutsättning för att lyckas är att människorna får utbilda sig och skaffa sig nya kunskaper. Det mer robusta samhället får vi om bildningen stärks. Men hur är då situationen för dem som vi socialdemokrater vill skall utbilda sig? Jo, vi vet att många av dem inte har ägnat sig åt teoretiska studier på mycket länge. Åtskilliga har dessutom dåliga erfarenheter av utbildningssamhället. De lämnar skolan med dåliga betyg eller kanske utan att ha avslutat sina studier. Många är invandrare med små chanser att klara sig i det reguljära skolsystemet utan en ordentlig introduktion. Många arbetslösa, som ofta är korttidsutbildade, far illa och har tappat allt vad självförtroende heter. De har lämnats utanför. De måste ges möjligheter att tillgodogöra sig den enorma utbildningssatsning som vi nu skall göra. Risken är uppenbar att just de här grupperna kommer att stå vid sidan om och ännu en gång missa utbildningståget. Så får bara inte ske. En första och viktig station är cirkelstudierna med deras unika förmåga till individuell anpassning och utnyttjande av vuxen och folkbildningspedagogikens alla möjligheter. Vi har inte råd med utanförskap. Ett sätt att undvika det är att ge studieförbunden resurser. För många i den grupp jag här talar om är studiecirkeln en utmärkt form för att hämta in kunskaper, för att öka graden av bildning, eftersom undervisningen enkelt kan anpassas efter den enskildes önskemål och behov. Över 100 000 arbetslösa deltar i dag i den speciella satsning inom studieförbunden som görs för arbetslösa. Studieförbundens och även folkhögskolans erfarenheter måste tas till vara i det kommande kunskapslyftet. Närmare 80 % av de arbetslösa har en relativt kort utbildning och tillhör just den grupp som vi socialdemokrater har sagt skall ha förtur. Många tar inte steget direkt in i komvux eller liknande utbildningar. Studiecirkeln är för många därför ett bättre alternativt steg på vägen mot en fortsatt vidareutbildning. Genom att de i studiecirkeln ges möjlighet att pröva på studier får många bättre förutsättningar och också ökat självförtroende att sedan gå vidare till gymnasie och högskolestudier. En annan fördel som studieförbunden har är att det finns en lokal förankring. De finns ute i glesbygden, och de har ett omfattande samarbete med såväl fackliga organisationer som invandrar-, handikapp och andra organisationer. Alla dessa måste bli delaktiga i kunskapslyftet. Ett segregerat samhälle innebär sociala motsättningar och etablerande av grupper av socialbidragstagare. Det skapar ensamhet och utslagning. Det kostar samhället stora pengar, och det kostar många människor ett anständigt socialt liv. Ett kunskapslyft och ett livslångt lärande är därför nödvändigt för att arbetslösheten skall kunna minskas radikalt. Studieförbunden måste få en central roll om de som är korttidsutbildade och de som är minst motiverade skall kunna delta. år saknar gymnasial utbildning. Prognosen är ett årligt tillskott på 20 000 ungdomar som inte avslutar gymnasial utbildning, och därtill kommer mellan 4 000 Det är alltså ett gigantiskt uppdrag vi har framför oss. Det finns dessutom många i arbetslivet som har behov av att fylla på den utbildning de har, eftersom deras arbetsuppgifter förändrats. I det förslag som lagts fram i dag finns det, precis som Carl-Johan Wilson sade, en utförligare redovisning av hur detta kunskapslyft skall gå till. Det är oerhört viktigt att folkbildningen här får en central roll, och det uttrycks också i propositionen. Vad vi nu måste se till är att det inte blir ett glapp i och med den satsning som hittills har gjorts. Folkhögskolorna har fått sina 10 000 platser. Studieförbunden har däremot inte fått ökade tillägg för våren 1997, och kunskapslyftet börjar den 1 juli 1997. Precis som kulturutskottet och finansutskottet har sagt bör man därför se till att detta glapp inte uppstår. Därmed yrkar jag bifall till hemställan i finansutskottets betänkande.

Herr talman! Jag vill bara säga till Marianne Andersson att jag har utgått från att vi kan arbeta tillsammans med kultur och turism, så jag är inte ett dugg häpen över att Marianne Andersson håller med Miljöpartiet i den här frågan. Jag vill dock att man skall kunna utnyttja de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna för att göra det - i investeringar, i samhällsbygge, i byggnader, miljövård osv. måste vi kulturutveckla och kulturbevara i större omfattning än vad som sker i dag. Det här ökar attraktionskraften för kommande kulturturism, och det menar jag är en turism som har framtiden för sig - det finns annat som jag tycker är förlegat. Här har Riksantikvarieämbetet lagt fram ett omfattande program i sin verksamhetsplan, som kostar knappt en miljard. Det torde dock vara svårt att få fram de pengarna, medan det är väldigt lätt att få fram pengar till andra saker. Det var bara det jag ville markera.

Herr talman! En väl fungerande utbildningspolitik måste karakteriseras av långsiktighet, konsekvens och naturligtvis också ett kvalitetstänkande. Den ryckighet och kortsiktighet som kännetecknar regeringens utbildningspolitik är tyvärr till men för många människor, som riskerar att inte få möjligheter till utbildning och kompetensutveckling av god kvalitet. Det är kvaliteten på utbildningen som är en avgörande faktor för om utbildningen kommer att bli till gagn för den enskilde och också för samhället. Regeringen säger sig vilja göra en stor satsning på utbildning för att förbättra möjligheterna för fler att få arbete. Tyvärr kommer förslagen inte att ge de resultat som sägs. Dessutom är det stora antalet utbildningsplatser i betydande omfattning en statistisk synvilla, som regeringen utan att skämmas det minsta återanvänder från gång till annan, i en förhoppning om att få genomskådar manipulationerna. Så sent som i dag upprepade den socialdemokratiska regeringen detta trick en gång till. Låt oss slippa den här typen av platsexercis, som mera påminner om galten Särimners öde än om något annat. Den av regeringen aviserade utbildningssatsningen består i realiteten främst av tillfälliga utbildningsplatser, finansierade med arbetsmarknadspolitiska medel, som sedan omvandlas till reguljära utbildningsplatser. Det innebär t.ex., att av regeringens satsning på 100 000 nya platser inom vuxenutbildningen är bara en fjärdedel nya. Resten finns redan i dag. Dessutom tar regeringens politik inte tillräcklig hänsyn till människornas personliga vilja att skaffa sig kunskaper. Tvärtom pekar såväl skattepolitiken som lönebildningen i motsatt riktning. Det förmörkar ytterligare regeringsförslagens framgångsmöjligheter på utbildningsområdet. I diskussionen om kunskapssamhället är det viktigare att komma ihåg de specifika och unika egenskaper som kunskap och kompetens utgör. Kunskap och kompetens kan inte tilldelas eller fördelas mellan människor genom yttre påbud. Att det förhåller sig så innebär utmaningar för varje enskild människa, men även för dem som har ansvaret för utbildningspolitiken. Förmår vi inte skapa en framtid med en god tillgång till utbildningsmöjligheter, men också med en stark vilja hos varje enskild till förkovran, riskerar vi att få ett samhälle som präglas av stagnation och kanske också splittring. Under åren 1991-1994 genomfördes väsentliga förändringar av utbildningssystemet i syfte att göra vårt land bättre rustat för att möta de nya utbildningskraven. Centrala delar av dessa förändringar har dessvärre direkt förändrats av regeringen under de senaste åren. Utbildnings och forskningssystemet centraliseras åter, enligt min uppfattning till förfång för den individuella kreativiteten, som i stället borde ha satts i högsätet. Särskilt hårt har den högre utbildningen och forskningen drabbats. Regeringens förslag om en dramatisk nedskärning av forskningen är direkt destruktivt. Detsamma gäller regeringens kamp mot friskolorna. Grundskolan har uppenbara svårigheter att förbereda alla elever för gymnasieskolan. Det vet vi. Därigenom riskerar stora elevgrupper att gå vidare i utbildningen utan de grunder som en bra vidareutbildning förutsätter. I stället för en kortsiktig politik baserad på arbetsmarknads och regionalpolitiska överväganden, föreslår vi moderater ett brett och långsiktigt program för mer kunskap. Det programmet koncentreras till ambitionen att ge barnen en stabil grund att bygga vidare på, till en kvalitetsinriktad utbyggnad av utbildningsmöjligheterna efter gymnasieskolan, till den avancerade forskningen och till villkoren för lärande efter ungdomsåren. En bred valfrihet görs till den viktigaste hävstången för att höja kunskapsnivån. Arbetet för att öka valfriheten i skolan måste ges högsta prioritet som ett medel för att öka kvaliteten. En fruktbärande konkurrens och variationsrikedom i undervisningen främjas bäst om skolor med olika inriktning, arbetssätt och huvudmän kan verka sida vid sida. Där spelar införandet av en nationell skolpeng en ganska stor roll. Skolpengen tilldelas alla skolor som uppfyller kvalitetskraven, fristående såväl som kommunala. Den garanterar därigenom att alla skolor behandlas lika oavsett huvudman och säkerställer att skolorna, även om de har kommunal huvudman, tillförsäkras de nödvändiga resurserna. Den förbättring av grundskolans möjligheter att klara sin uppgift som vi förordar, skapar en god grund för gymnasieskolan och för utbildningen. Det är vårt första krav. Vårt andra krav gäller formerna för utbyggnaden av den eftergymnasiala utbildningen, där Sverige i dag ligger efter många länder. Den högre utbildningens utbyggnad måste ske med beaktande av utbildningens kvalitet. Tillgången på kvalificerade lärare måste garanteras i samband med att den högre utbildningen expanderar. Det är vår bedömning att det i dag är viktigare att öka examinationsfrekvensen än att forcera fram ett antal nya platser, som har skett i dag. Vi vill i detta sammanhang speciellt betona vikten av att man fortsätter förnyelsen av lärarutbildningen, som egentligen är en grund för allt lärande. Vi avser därför att satsa också på speciell eftergymnasial utbildning och föreslår att man skall satsa på 20 000 nya yrkesutbildningsplatser. Det tredje centrala området, som jag delvis har berört, rör forskningen, och det kommer jag antagligen tillbaka till.

Herr talman! Utbildning är det stora trumfkortet i regeringens åtgärder för att få ned arbetslösheten. Vid flera tillfällen har det lyfts fram och presenterats som en nyhet, precis som Rune Rydén var inne på. Först kom det från Göran Persson, när han var finansminister, någon gång före jul. Senare kom det från statsminister Göran Persson, och i dag på morgonen ytterligare en gång från både statsministern och den nye finansministern. De siffror som har angetts har varje gång kunnat tolkas litet olika beroende på om tidigare aviserade platser räknats in eller inte och om tillfälligt indragna platser sedan skulle räknas som nya eller inte. Linjen är inte helt rak, för att uttrycka det milt. Klart är ändå att regeringen räknar med att utbildningsväsendet skall kunna svälja ett stort antal av dem som i dag är arbetslösa. Det är svårt att ha någon invändning mot att resurser satsas för att fler skall få utbildning. Kunskapens börda är aldrig tung, fick jag lära mig när jag var ung. Vi kristdemokrater har ändå länge hävdat att satsningar på utbildning inte kan vara konjunkturbetingade i någon större omfattning. Det går inte att använda utbildning som patentmedicin mot arbetslöshet. Visst är det bättre för den enskilde med utbildning än att gå sysslolös, men då måste utbildningen vara meningsfull också i den meningen att den leder till större konkurrensförmåga på arbetsmarknaden. Utsikten att få ett jobb när utbildningen är färdig måste åtminstone framstå som realistisk. Vi har dåliga erfarenheter sedan tidigare av stora satsningar som inte har fått avsedd effekt. De förbättrar arbetslöshetsstatistiken tillfälligt men ger inte några bestående resultat. Att de tillfälliga platser som tidigare har inrättats av arbetsmarknadspolitiska skäl de senaste åren görs permanenta är en klok strategi, som kan leda till den långsiktiga planeringen och den höga och jämna kvalitet på undervisningen som vi säger oss vilja ha. Den delen av regeringens förslag ställer vi oss bakom. Inom den högre utbildningen har antalet nya platser redan ökat med 50 % sedan 1988, dvs. på mindre än tio år. Men kringresurserna, i form av kvalificerade lärare, välutrustade bibliotek, platser för självstudier och andra lokaler, har inte alls ökat i samma omfattning som platserna. Och när nu ytterligare platser skall tillföras i snabb takt är risken uppenbar att kvaliteten i undervisningen blir lidande. Jag tänker inte gå in på någon sifferexercis eftersom alla justeringar från den ena propositionen till den andra är svåra att hålla isär. Men jag konstaterar att för de 25 000 platser som tillkommer inom komvux om två månader är planeringen fortfarande inte färdig. För att ha möjlighet att stämma av vill vi kristdemokrater därför minska den fortsatta utbyggnadstakten inom komvux något för år 1997. Jag såg i dagens proposition att hälften av de Det tyder på att regeringen tagit till sig en del av kritiken när det gäller att ge utbildningsanordnarna rimliga planeringsförutsättningar. Det överensstämmer med förslagen i vår motion till det betänkande vi behandlar i dag. När det gäller utbildningssatsningen som helhet ifrågasätter vi det kloka i att bara satsa på eftervård och inte på förebyggande insatser. Alltfler elever lämnar i dag grundskolan utan att kunna läsa och skriva och utan andra elementära kunskaper. Samtidigt tvingas kommunerna av ekonomiska skäl utöka antalet elever per klass och dra ned på den personal som är till för elever med särskilda stödbehov. En viktig del av utbildningssatsningen måste därför göras inom grundskolan och gymnasieskolan. Bl.a. för att möjliggöra för kommunerna att genomföra nödvändiga satsningar eller åtminstone hejda nedskärningarna inom skolans område har vi kristdemokrater i vår motion presenterat ett förslag som sammantaget leder till en förstärkning av kommunsektorn med Vi vill också ha en annan fördelning än regeringen av de medel som anslås för vuxenutbildning. Inom den ram som vi föreslår, som alltså är något mindre än regeringens, kommer vi att föreslå en utökning av antalet platser vid folkhögskolor och studieförbund. Komvux, folkhögskolor och studieförbund är tre utbildningsformer som kompletterar varandra genom att de lockar till sig elever med litet skilda behov. Folkhögskolor och studieförbund har också visat sig vara mycket flexibla i sin organisation och har snabbt lyckats anpassa sig efter nya krav. Alla tre utbildningsformerna, alltså komvux, studieförbund och folkhögskolor, bör få del av de utökade resurserna. Jag har hört i debatten här i dag att socialdemokrater har talat varmt om de här andra utbildningsformerna också, och därför hoppas jag att det kan bli förändringar i det föreliggande förslaget. Kristdemokraterna kommer också att inom den ram vi förespråkar anvisa medel för att återställa barntillägget i svuxa. Alltför många som hade börjat studera, framför allt ensamstående mammor, har redan tvingats avbryta sina studier sedan regeringen med kort varsel drog in barntillägget inför höstterminen 1995. Även om det nya studiestödssystemet kommer att skapa bättre förutsättningar för vuxenstuderande kommer det att dröja innan det träder i kraft. Vi gör också bedömningen att det också i framtiden kommer att finnas behov av ett extra stöd för dem som har barn när de börjar studera vid vuxen ålder. Om regeringen verkligen menar något med talet om att utbildningssatsningen framför allt skall gälla vuxna korttidsutbildade är barntillägget en viktig förutsättning för att den skall lyckas. Jag yrkar bifall till reservation 59.

Herr talman! I en uppsatstävling med rubriken "Helsingborg år 2020" ger Anna bl.a. följande framtidsvision. "Skolreformerna som varit ett enda virr-varr fram till 2007, då regeringen äntligen gav valet till ungdomar och föräldrar att bestämma hur de ville ha det." Herr talman! Framtiden är redan här. Det som Anna hoppades skulle inträffa år 2020 fattar riksdagen nu 1996 flera viktiga beslut om. Kommunerna får möjlighet att överlåta ansvar och befogenheter till en lokal styrelse med föräldramajoritet, och vi avskaffar den orättvisa skolpengen för de s.k. friskolorna. Vi gör det av övertygelse om att den lokala nivån är bättre skickad än centralmakten att avgöra hur medborgarnas skattemedel skall fördelas på olika typer av skolor. Med dagens regeringsförslag, som ju är en uppföljning av vårpropositionen, ger vi också konkreta belägg för att det är med en kompetent och välutbildad arbetskraft som vi skall bygga Sverige och hävda oss i en allt hårdare konkurrens med omvärlden. Vi avvisar den moderata vägen som innebär konkurrens genom låga löner, försämrad arbetsrätt och kvalificerad utbildning endast åt särskilt utvalda. Den massiva satsningen på vuxenutbildningen och högskolan parad med ett robustare studiefinansieringssystem är väl ägnad att stärka individernas ställning på arbetsmarknaden samtidigt som den kommer att stärka Sverige som industri och välfärdsnation. En satsning på utbildning och kompetenshöjning är ingen belastande kostnad i en statsbudget utan en investering för framtiden. Att kommunerna får huvudansvaret för de utbildningssatsningar som är riktade mot arbetslösa och grupper som helt eller delvis saknar gymnasiekompetens visar också på en intressant politisk skiljelinje. Vi socialdemokrater har förtroende för den lokala nivåns aktörer. Moderaterna däremot visar bl.a. genom sitt förslag till s.k. nationell skolpeng att det är från Rosenbad och Helgeandsholmen som hela den svenska utbildningspolitiken skall styras. Kommunerna förlorar med den moderata s.k. nationella skolpengen i stor utsträckning möjligheten att göra egna prioriteringar, vilket i sin tur leder till en utarmning av den kommunala skolan. På det hela taget hävdar sig Sverige väl som kunskapsnation i ett internationellt perspektiv. Flera internationella undersökningar, bl.a. i OECD:s regi, har på senare tid understrukit detta faktum. Men visst finns det brister, och det är dessa brister som bl.a. tar sig uttryck i att alltför många vuxna fortfarande saknar ett tredje gymnasieår och att utbildningsnivån inom det privata näringslivet är för låg. Det är därför vi nu gör dessa målmedvetna utbildningssatsningar. Jag vill här särskilt understryka det privata näringslivets ansvar. Moderaterna har försökt underblåsa en debatt som går ut på att det inte lönar sig att studera och att vi har svårt att rekrytera utländska forskare till Sverige. Aktuell statistik visar att det i hög grad lönar sig att satsa på utbildning. Färska siffror visar också att vi enbart inom disciplinerna teknik, naturvetenskap och medicin hade en nettoinvandring på över 300 personer med forskarutbildning 1994. För att sedan avliva den kanske sista resten av den moderata mytbildningen kring forskning och utbildning vill jag hänvisa till en nyligen publicerad rapport från Uppsala universitet. Den visar att utländska forskare uttrycker besvikelse över arbetsmiljön hos företag, t.o.m. hos sådana giganter som Ericsson, Astra och Atlas Copco. Däremot är de utländska forskarna positivt överraskade över skatterna som inte är så höga som de befarat respektive över lönerna som är högre än vad man trodde när man fick erbjudande om att komma hit. Den moderata skattekverulansen i exportförpackning på internet har tydligen inte satt några djupare spår i det internationella forskarsamhället. Och väl är väl det. Herr talman! Slutligen vill jag ställa några frågor till Moderaternas företrädare i debatten, Rune Rydén. När vi den 19 december i fjol diskuterade högskolefrågor i denna kammare, bl.a. satsningen på mindre och medelstora högskolor, avvisade Moderaterna i sin partimotion bl.a. tanken på en ny högskola i Malmö. Man kallade detta för en stympning av Lunds universitet. Den moderata företrädaren i Malmökommittén, Gun Hellsvik, lämnade utredningen efter att ha reserverat sig mot beslutet. Gun Hellsvik har nu ersatts av Rune Rydén i kommittén som den 1 augusti skall redovisa sitt slutbetänkande. Jag vill därför fråga: Står Rune Rydén bakom beslutet att Malmö skall få en ny högskola och bakom den satsning på i första hand 3 000 platser som skall tillföras denna högskola under perioden 1997-1999? Anser Moderaterna fortfarande att satsningar på de mindre och medelstora högskolorna kan leda till en kvalitetssänkning? Eller är de nu beredda att acceptera det kraftigt utökade platsantal för mindre och medelstora högskolor som föreslås i dagens proposition, som alltså är en uppföljning av vårpropositionen?
Herr talman! Om Bengt Silfverstrand vill ha en friskoledebatt skall han få det. Jag förstår att Bengt Silfverstrand är nöjd och att han gläder sig på föräldrars och barns bekostnad. TEMO opinion gjorde nyligen en undersökning av hur inställningen till friskolor är i Sverige. Den visar att en mycket stor majoritet speciellt i de åldersgrupper som har barn i skolåldern är positivt inställd och vill se en utveckling av de fristående skolorna. All erfarenhet visar att villkoren drastiskt förändras till det sämre när man lägger fast en miniminivå för den ekonomiska ersättningen till de fristående skolorna. Ändå talar Bengt Silfverstrand om den orättvisa skolpengen och gläder sig åt att den är avskaffad. Varför läggs hela vuxenutbildningssatsningen på komvux, och inte också på folkhögskolor och studieförbund? Jag undrar om socialdemokraterna inte har tillräckligt stort förtroende för de utbildningsanordnarna. De förslag om indragningar från framför allt folkhögskolorna som vi i utbildningsutskottet lyckades stoppa under våren kan ju tyda på det. Varför läggs hela den nya satsningen på komvux?
Herr talman! För det första avskaffas de fristående skolorna inte genom detta nya beslut. Vi myndigförklarar däremot kommunerna. De lokala aktörerna har den bästa överblicken. Man är betydligt bättre skickad i Skråmyllehuk att avgöra hur resurserna där skall fördelas på olika skolor än vad vi är i Sveriges riksdag. Vi ställer de övergripande resurserna till förfogande. Sedan avgör man lokalt hur man skall fördela dem. Detta beslut innebär att fristående skolor kommer att behandlas på exakt samma villkor som de kommunala skolorna. Jag skall svara mycket rakt på Inger Davidsons fråga när det gäller komvux kontra studieförbunden och folkhögskolorna. Genom dagens proposition bereds kommunerna möjligheter att antingen i egen regi via komvux eller genom att utnyttja andra utbildningsanordnare - de praktiska erfarenheterna visar att det är bra i många sammanhang, inte minst när det gäller att ge den enskilde ett bättre självförtroende - avhjälpa de brister i grundutbildningen som finns. Jag delar Inger Davidsons uppfattning att de är ett problem. Öppenheten och den ökade flexibiliteten i regeringsförslaget ger möjligheter till en sundare och efter förhållandena bättre lämpad fördelning mellan komvux, folkhögskolor och studieförbund.
Herr talman! All erfarenhet, både internationell och svensk, visar som jag sade att det behövs en fastställd miniminivå för att de fristående skolorna skall utvecklas. Det kommer att visa sig, så egentligen behöver vi inte käbbla så mycket om det. Vi kan jämföra med Finland. Där är det kommunerna som avgör vilka skolor som skall få bidrag. Där finns det 30 friskolor. I Danmark har man ett system som liknar det vi har haft under en period. Där finns det några hundra fristående skolor, och ungefär 10 % Det kommer att visa sig, Bengt Silfverstrand. Vi kommer att stå här om några år och se resultatet. Vi är överens när det gäller vuxenutbildningen. Jag hoppas också att kommunerna kommer att fördela resurserna även till de andra utbildningsanordnarna. De har litet annan inriktning. Jag tror att många som inte har studerat på länge behöver komma till en folkhögskola eller börja vid ett studieförbund för att komma över tröskeln, som faktiskt är ganska hög när man inte har studerat på länge. Vi kommer att i vår motion i höst fördela en viss summa till dessa utbildningsanordnare och ange det. Vi tror att det är viktigt att göra det.
Herr talman! Vi kan konstatera att utbildningsstandarden är ganska jämn och bra och på en hög nivå i de kommunala skolorna. Den är mycket ojämn i de fristående skolorna. Det innebär att de finns ur kvalitetssynpunkt synnerligen bra fristående skolor, men det finns också dåliga sådana. Undersökningar visar bl.a. att det är ganska illa beställt med behörigheten hos lärarna. Den senaste undersökning av den typen som har redovisats visar att 40 % av lärarna var obehöriga. Det måste väl ändå bekymra vänner av kvalitet. Den förenade oppositionen uttalar i praktiskt taget varje mening att detta är ett bekymmer. Det finns två fundamentalt viktiga frågor i det nya förslaget. Man skall ha möjlighet att få en bättre kommunal överblick över samtliga skolor, och man skall också granska fristående skolor på ett annat sätt än vad man hittills har gjort. Ytterst handlar det om - det är svaret på Inger Davidsons fråga - att fristående skolor skall få bidrag efter sitt utbildningsåtagande på samma grund och på samma villkor som de kommunala skolorna. Vi är överens när det gäller fördelningen efter förutsättningarna ute i den praktiska verkligheten i kommunerna mellan komvux, folkhögskola och studieförbunden. Jag har precis samma uppfattning. Folkhögskolor och studieförbund är synnerligen väl lämpade att ta hand om många av de människor som nu äntligen skall få chansen att förkovra sig.
Herr talman! Det var intressant att lyssna på Bengt Silfverstrand. Han sade många vackra och fina ord. Han frågade bl.a. om vi inte litar på den lokala nivån. Det gör vi inte riktigt, Bengt Silfverstrand. I vissa kommuner finns det partibröder till Bengt Silfverstrand som agerar på exakt det sätt som han har uttalat i debatten om synen på friskolorna. Det är det som skrämmer oss litet grand. I annat fall hade vi kanske haft en öppnare inställning i denna fråga. Jag kan vid lämpliga tillfällen citera vad Bengt Silfverstrand har sagt i denna debatt, men jag tror inte att jag nu skall upprepa det för kammaren. Han talade också litet grand om att det trots allt finns brister i utbildningssystemet. Det tyckte jag var välgörande att höra. Jag tror att vi är överens om att mycket är kvar att göra och att mycket kan förbättras. Framför allt gäller det på forskningssidan. Vi ser från moderat håll med stor oro på de attacker mot de olika forskningsstiftelserna som nu tydligen förbereds i departementet. Sedan tog Bengt Silfverstrand upp en fråga vad gäller den utredning om en Malmöhögskola som vi gemensamt sitter i. Eftersom det fortfarande i varje fall är ett sammanträde kvar innan vi får se slutprodukten tycker jag att Bengt Silfverstrand och jag kan vänta med den debatten tills vi ser det färdiga resultatet av utredningen. I övrigt vill jag säga att satsningen på de mindre och medelstora skolorna i och för sig kan vara alldeles ypperlig. Men att det skulle kunna ske i den omfattning som regeringens företrädare har sagt i dagens debatt utan att det innebär kvalitetssänkningar är för mig fullständigt obegripligt. Så stora satsningar har aldrig tidigare i något fall kunnat ske utan att det har lett till påtagliga bekymmer med kvaliteten. Det är svårt att skaffa lärare. Det är svårt att skaffa lokaler. Framför allt kommer man att få in unga lärare som börjar undervisa på ett tidigt stadium och sedan stannar kvar i systemet. Låt oss se litet öppnare på detta. Låt oss arbeta för att genomströmningen skall öka i stället för att det skall ske en stor ökning av antalet elever.
Herr talman! Rune Rydén får gärna citera vad jag har sagt om friskolor, för jag står för vartenda ord. Jag har för inte så länge sedan blivit utnämnd till socialdemokraternas friskoleideolog av det jag förmodar är Det är däremot en grov överdrift. När det gäller forskningsfinansieringen och anslagen vill jag säga att det svenska forskarsamhället tillförs ökade resurser för varje år. Bekymret är att vi som medborgarnas demokratiskt valda företrädare bara har överblick över delar av systemet. Genom de beslut som är fattade har man frånhänt de svenska medborgarna offentlig insyn vad gäller stora delar av forskningsresurserna. Man har också frånhänt oss som valda företrädare möjligheten att förfoga över samtliga resurser och fördela dem på ett lämpligt sätt. Vi attackerar inte forskningsstiftelserna. Jag avslöjar ingen hemlighet om jag säger att bl.a. jag själv för samtal med forskningsstiftelser för att försöka åstadkomma en smidig övergångslösning när regeringen nu kommer att lägga fram ett förslag som innebär att också forskningsstiftelserna skall behandlas på samma villkor som övriga delar av forskarsamhället. Det är en rimlig inställning. Men jag kan säga en sak. Denna dialog och denna konstruktiva lösning försvåras ju av den typ av dynamitagitation som företrädare för Moderaterna, med Per Unckel i spetsen, bedriver. Den löser inga problem. Jag kan lämna ett mycket tydligt svar vad gäller de påståenden som har riktats både från Per Unckel och den förre statssekreteraren i Utbildningsdepartementet om forskningsstiftelserna. Naturligtvis kommer inga av de forskningsprojekt som pågår att upplösas genom den förändring som äger rum till hösten.
Herr talman! Jag vill bara säga till Bengt Silfverstrand att det är bra att han står för det som han har sagt i friskoledebatten. Detta oroar oss mycket, och vi kommer dessvärre ihåg det. Vad gäller forskarsamhället och de olika forskningsstiftelserna anser vi från moderat håll att det är alldeles ypperligt att vi har fått ett antal stiftelser. De kan öka pluralismen och mångfalden i forskarsamhället. Det är nämligen inte bra om det likriktas från ett enda håll. Ingen kan egentligen styra forskningen på ett effektivt sätt, utan mångfalden är en kvalitetssäkring i sig själv. Jag skulle vilja ställa en direkt fråga till Bengt Silfverstrand. Han kritiserar dessa stiftelser. Hur ser han på det förslag som har framförts när det gäller Stiftelsen för strategisk forskning? Det handlar om att stiftelsens styrelse skall utses på ett annat sätt än vad som har föreslagits tidigare, nämligen genom IVA:s och KVA:s försorg. Är det en väg som Bengt Silfverstrand kan tänka sig för att man skall kunna åstadkomma det inflytande som han är ute efter? Jag anser i och för sig att man inte behöver ha ett inflytande på det sättet. Det skulle vara intressant att höra vad Bengt Silfverstrand har för uppfattning på det här området. I övrigt noterade jag att Bengt Silfverstrand inte svarade på frågan om den kvalitetsänkning som inträffar om det blir en så våldsam ökning på de mindre och medelstora högskolorna.
Herr talman! Om det oroar Rune Rydén att jag vill att fristående skolor och kommunala skolor skall ha likvärdiga villkor när det gäller bl.a. anslag får det står för Rune Rydéns räkning. Det bekymrar inte mig särskilt mycket. Det är viktigt att vi ser till att det blir en förbättring vad gäller behörigheten hos lärarna i de fristående skolorna. Jag tar naturligtvis avstånd från de överdrifter och de fundamentalistiska inslag som finns hos många friskolor, bl.a. i Livets Ords skolor. Det är viktigt att Skolverket genom sin tillsyn och utvärdering rättar till de bristerna. Annars skall den typen av skolor definitivt inte förses med statsmedel. Jag kan svara på frågan om det förslag som nu har kommit från Stiftelsen för strategisk forskning. Jag har diskuterat just det förslaget med ledningen. Jag kan konstatera att förslaget är ett steg i rätt riktning. Slutligen skall jag besvara Rune Rydéns frågor. Jag konstaterar att detta är oerhört viktigt. Rune Rydén var själv så sent som för någon vecka sedan med i en mycket seriös diskussion i Malmöutredningen. Vi konstaterade att kvalitetskraven skall hållas oförändrat höga. Därför har man detta upplägg. Man lägger ut ett antal platser under det första året. Sedan gör man en liten paus och så lägger man ut en ny omgång. Det görs verkligen en mjukstart när det gäller den nya högskolan i Malmö. Det blir en försiktig inledning just för att den kraftiga ökningen på sikt inte får ske på bekostnad av kvaliteten.

Herr talman! Det här är en debatt som på många sätt har handlat om hur vi skall kunna lyfta Sverige upp ur den stora arbetslösheten. Det sägs ofta att utbildning är den stora möjligheten. Frågan är varför. Jag såg en studie som OECD gjorde nyligen. Den visade att det varje år tillkommer Varje år försvinner lika många enklare jobb, som inte kräver så hög utbildning. Det stora problemet är alltså inte att det blir färre jobb utan att det bara tillkommer 2-3 % personer med ny utbildning varje år. Det finns alltså för få som har den utbildning som krävs för de nya jobb som skapas. Då står vi i ett mycket viktigt vägval. Antingen satsar vi på mer utbildning för lågutbildade eller på fler jobb för lågavlönade. Jobben finns. Om vi ger människorna tillräckligt mycket utbildning kommer de att kunna få arbete. Men om vi ger upp och inte satsar på utbildning gäller i stället de lågavlönade jobben, den ganska dystra framtiden och den ganska dåliga spiralen nedåt. Därför är det så viktigt med ett lärande hela livet. Det är tanken bakom den oerhört stora utbildningssatsning som den socialdemokratiska regeringen och Centerpartiet gemensamt satsar på att genomföra. Av de som går ut grundskolan i dag går 98 % vidare till gymnasiet. Så är det för ungdomar i dag. Men mellan 1,7 och 2,4 miljoner människor - det är litet svårt att beräkna - ute i arbetslivet i dag saknar en fullständig gymnasieutbildning i kärnämnena svenska, engelska och matematik. Det är självklart att det många gånger är dessa människor som har svårt att få de nya jobben. Därför satsar vi nu hårt på att lyfta dem i den stora satsning på vuxenutbildning som vi gör. Jag håller med om det som Inger Davidson sade alldeles nyss, men jag vill tillägga att det ingår i det som vi har sagt att 10 000 platser fördelas till folkhögskolorna. Det sägs uttryckligen att det också skall fördelas pengar till studieförbunden. Dessutom finns en satsning på lärlingsutbildning med. Det sker mycket. Mer bör ske, och det skall ske lokalt ute i kommunerna. Den andra stora biten handlar om att vi måste få ett lärande i hela landet. Därför genomför vi nu den stora högskolesatsningen över hela landet. Vi vet att Sverige har för få högskoleutbildade, framför allt i näringslivet och i industrin. Och vi har för få forskarutbildade. Därför görs den här satsningen. Det skall bli 30 000 nya permanenta platser. Ingen har någonsin försökt att dölja att en del av dessa ersätter tillfälliga platser. Tre fjärdedelar av platserna hamnar ute i de mindre och medelstora högskolorna. Det är den största ökning som någonsin har skett i de skolorna. Varför är det så? Jo, jag tror att alla som har följt vad som har hänt och som har rest runt till dessa högskolor, som vi har gjort från Centerpartiets sida, har mött det oerhörda engagemang som man arbetar med. De forskarutbildade och disputerade lärarna ökar i antal. Man bildar forskargrupper. Man lägger ned en iver på att förbereda sig för att ta emot denna ökning utan att man förlorar någonting vad gäller kvaliteten. Detta säger jag också direkt till Rune Rydén som oroade sig. Underskatta inte de mindre högskolornas vilja att förbereda sig! Också de inser att de kommer att granskas. De förstår inte minst hur många debatter Rune Rydén är beredd att föra om det är så att de inte lyckas. Självfallet förbereder de sig för denna kvalitetsinriktning. Därför är det så viktigt med fasta forskningsresurser. Vi har nu i den här propositionen fått igenom att det skall bli sådana vid samtliga lärosäten. Detta har tyvärr Moderaterna år efter år motarbetat. Det är en oerhört viktig kvalitetssatsning som nu äntligen blir av. Framför allt vet vi nu att det behövs många högskoleutbildade ute i näringslivet och i industrin. Hur kan då Moderaterna säga nej till en så kraftig ökning av antalet platser? Alla som har talat här i dag om utbildning har fört en friskoledebatt. Jag lyssnade på den. Jag tänkte inte säga så mycket om den. Jag vill bara ta upp något. Jag hörde att Bengt Silfverstrand sade att den orättvisa skolpengen äntligen blir avskaffad. Då tänkte jag i mitt stilla sinne att Bengt Silfverstrand röstade för just den skolpengen för ett år sedan. Jag tycker att det var ett bra beslut som vi fattade kring det som så felaktigt kallas skolpeng, men det hade varit bra om vi hade stått kvar vid den uppgörelse vi då träffade. Sedan vill jag ställa en fråga till Rune Rydén, som återigen talade om den nationella skolpengen. Detta återkom i den partimotion Moderaterna väckte i går. Moderaterna väckte nyligen en motion tillsammans med kds och Folkpartiet. Vi slåss nu hårt för att se till att kommunerna skall garantera bidrag till de fristående skolorna. Kan Rune Rydén garantera att detta blir Moderaternas linje om det blir ett majoritetsskifte efter nästa val?

Herr talman! Jag märkte hos Andreas Carlgren en viss ödmjukhet inför den satsning som regeringen föreslår för de mindre och medelstora högskolorna, och jag tycker att det var klädsamt. Det är inte så att vi missunnar dessa högskolor att få fler utbildningsplatser, utan det handlar om en djupt känd oro för att detta kommer att leda till tekniska problem. Jag var själv med om den stora expansionen på de stora universiteten på 60-talet. Redan efter det att jag tagit tre betyg i ett ämne plockades jag upp som lärare. Praktiskt taget hela lärarkåren på den institutionen blev sedan kvar i undervisningen och har blivit litet grand av proppar i systemet. Det finns en väldigt stor risk att exakt samma fenomen kommer att upprepas en gång till. De här små högskolorna - som vi nu benämner mindre och medelstora - har i dag samma studerandeantal som de stora universiteten hade när den förra expansionen som jag talade om inträffade. Lunds universitet hade när jag började 7 000 studenter. Det är vad flera av de här skolorna har i dagsläget. Det är detta som oroar mig och som gör att vi från moderat håll har sagt att vi kanske mer skulle titta på kvalitetsaspekter, mer titta på möjligheten att öka genomströmningen - detta är många gånger kanske väl så viktigt som antalet platser vid en viss högskola, och det innebär att vi får fler utexaminerade.
Herr talman! Det är bra att inte alltid vara så oerhört kaxig. Däremot anser jag att det skulle vara fel att begränsa sig till att bara prata problem. Självklart kommer det att finnas problem, men vi måste också visa att vi är beredda att satsa för att lösa de problemen, och det är det vi har gjort nu. Just det exempel Rune Rydén väljer visar ju också att det alltid finns tider när man har sagt: Nej, inrätta inte nya högskolor, starta inte nya, låt dem inte växa, låta inte fler av dem bli universitet. Men allt det har visat sig fel. Så småningom har sådana satsningar gjorts, och det har visat sig vara rätt. Jag tror att det kommer att bli så den här gången också. Jag märker att Rune Rydén undviker att svara på den andra frågan jag ställde. Jag skall göra den tydligare. I den här kammaren är kds, Folkpartiet och Centerpartiet överens om att slåss mycket hårt för att kommunerna skall ge bidrag till de fristående skolorna. Vi har en lägsta garanterad ersättningsnivå. Moderaterna har ställt sig bakom en motion om detta men lägger samtidigt fram förslag om ett helt annat system, som innebär att alla skolpengar flyttas från kommunerna till staten och fördelas i en nationell skolpeng. Nu är min fråga till Rune Rydén: Om det blir majoritetsskifte nästa val, lovar Moderaterna då att stå för det system som man nu har skrivit under på i en motion tillsammans med kds och Folkpartiet, eller kommer ni då, som i en motion i går, att kräva en statlig skolpeng från den 1 juli 1999? Det är två helt olika system. Ni driver just nu två helt olika linjer. Ni gör det för att det är ett politiskt spel ni håller på med. Lovar ni att stå för att kommunerna skall ge pengar till de fristående skolorna om det blir ett majoritetsskifte?
Herr talman! Det klär Andreas Carlgren att han talar om att det visst kommer att finnas problem när det gäller utbyggnaden av de mindre och medelstora högskolorna. Det är bra att man erkänner det, eftersom sådana problem kommer att finnas. När det har förekommit olika uppfattningar om utbyggnaden av de mindre och medelstora högskolorna har det i väsentlig grad rört sig om tempot i utbyggnaden och inte antalet skolor, hur långt man skall gå i själva utbyggnaden. Det tycker jag att Andreas Carlgren skall komma ihåg i det här sammanhanget. Andreas Carlgren tog också upp frågan om den nationella skolpengen och frågade mig vad som kommer att hända efter ett majoritetsskifte. Det är ingen i den här kammaren som kan svara med säkerhet på den frågan. Det vet Andreas Carlgren lika väl som alla andra. Om man bildar en majoritetsregering bestående av flera partier är det självklart att det blir en diskussion om detta, och vad som kommer ut av den diskussionen vet bara de som sitter med i förhandlingarna då. Jag kan inte nu stå här och lova något åt vare sig det ena eller det andra hållet. Detta vet Andreas Carlgren, och därför fanns det ingen större anledning för honom att ställa den frågan.
Herr talman! Centerpartiet gick i spetsen för att inrätta många av de nya högskolor som nu finns runt om i landet. Då mötte vi motstånd, men i efterhand har vi fått rätt. Nu är vi med och genomför den största satsning som har skett på nya platser vid de högskolorna. Vi kommer att kritiseras för det också, men det kommer i efterhand att visa sig att vi har haft rätt. Nästa steg blir fasta forskningsresurser vid de mindre och medelstora högskolorna. Ett ytterligare steg som jag menar att vi bör ta samtidigt är att låta en del av dem bli universitet. Vi kommer att få kritik för det också, men det kommer att visa sig att vi har rätt. Jag frågade inte Rune Rydén vad som kommer att hända om det blir ett majoritetsskifte. Jag frågade om något mycket enklare. Jag frågade om vilken linje Moderaterna kommer att driva. Jag vet varför Rune Rydén inte svarar på den frågan. Det är nämligen så att Moderaterna inte själva vet vilken linje de kommer att driva. De vill emellertid gärna framstå som de mest konsekventa, de mest ihärdiga friskoleföreträdarna. De har ingenting emot att ge oss litet klappar på ryggen och säga att "Centerpartiet är bra, men de blir lätt lurade av Socialdemokraterna - och nu har de blivit det". Så är det inte. Vi har mycket kritik mot Socialdemokraterna i den här frågan, men vi har drivit vår linje mycket konsekvent. Ni gör det inte. Ni vet just nu inte vilken linje ni kommer att driva om det blir ett majoritetsskifte. Ni försöker dölja det bakom angrepp på oss. Nu blev det inte så hårt i dag, och det tycker jag är bra, eftersom Rune Rydén är en hygglig och hederlig karl. Men vi får återkomma till den debatten.
Herr talman! Jag noterar med visst intresse det animerade meningsutbytet mellan de förra koalitionsbröderna Centern och Moderaterna. Detta är intressant inte minst mot bakgrund av att det under den förra regeringen förelåg ett klart hot mot de mindre och medelstora högskolornas fortbestånd som likvärdiga med andra högre utbildningsanstalter när det gäller kvalitet. Den förra regeringen lade nämligen fram ett förslag om att i synnerhet de mindre högskolorna skulle ägna sig enbart åt grundutbildning, medan kvalificerad forskning, eller forskning över huvud taget, skulle förbehållas vissa högskolor - universiteten och möjligen de medelstora högskolorna. Vid det tillfället svävade Centern på målet. Nu noterar jag med tillfredsställelse att Andreas Carlgren å Centerns vägnar åter ställer upp för de mindre och medelstora högskolorna. Det är oerhört positivt, och vi är helt överens om detta. Vad gäller de fristående skolorna vill jag bara säga att visst röstade jag för förändringen av bidraget från 85 till 75 % av den genomsnittliga kostnaden för en grundskoleelev. Jag gjorde detta därför att det var ett steg i rätt riktning. Min inställning till de fristående skolorna och frågan om likvärdighet bygger också den på praktiska erfarenheter. Jag konstaterar att ett icke obetydligt antal kommuner har fått lägga ned väl fungerande kommunala skolor på grund av tvånget att av kommunala medel betala ut något som staten bestämmer. Därför tycker jag att det är väsentligt att man behandlar fristående skolor och kommunala skolor på ett likvärdigt sätt och ger kommunerna, den lokala nivån, ett viktigt ord med i laget.
Herr talman! Nu kommer vi in i den riktigt nyanserade debatten. De mindre och medelstora högskolornas möjligheter hotades under den förra regeringen, säger Bengt Silfverstrand. Jag tror att folk är trötta på att alltid höra vad som var fel under den förra regeringen och allt som är rätt under den nuvarande. Jag tror att folk i stället vill höra vad vi vill göra i framtiden. Men eftersom Bengt Silfverstrand tar upp frågan skall jag bara göra en kort kommentar. Vi inrättade också då många platser inom de nya högskolorna. Tyvärr var de inte permanenta. De gick ofta via arbetsmarknadsanslaget, vilket var lättare att påverka för vårt parti, som bekant. Vidare inrättade vi den forskningsstödjande verksamheten. Där satsades stora pengar, som vi nu vill delvis skall gå in i fasta forskningsresurser i stället. Dessutom inrättades möjligheten för de mindre och medelstora högskolorna att ha en magisterexamen, så inte var det så att detta hotades. Men nu går vi längre, och det tycker jag är bra. Till sist de fristående skolorna: När uppgörelsen träffades mellan socialdemokraterna och centerpartiet förra året sade vi i utskottet att detta var ett steg för att skapa likvärdiga förhållanden mellan kommunala och fristående skolor. Det var ett bra system. Vi från centerpartiets sida står för det som vi har gjort upp. Det hade varit snyggt om ni hade gjort det också. Men vi får anledning att återkomma till den debatten.
Fru talman! Eftersom det föreligger en grundläggande viktig enighet mellan centern och socialdemokraterna i synen på de mindre och medelstora högskolorna, finns det ingen anledning till polemik i den frågan. Men det är ändå väsentligt, Andreas Carlgren, att slå fast att det finns litet olika synsätt och att moderaterna har en annan syn - därvidlag är de konsekventa - på de mindre och medelstora högskolorna. Bl.a. markerar man att man hellre vill satsa på eftergymnasial kvalificerad utbildning än på flera högskoleplatser. Därför är det viktigt att vi nu står fast vid våra ståndpunkter. Trots skallet och hoten från högerhållet, är det viktigt att vi konsekvent står fast vid förslaget om utbyggnad. Slutligen vill jag göra en kort kommentar om de fristående skolorna. I många olika sammanhang tror ju centern, i motsats till moderaterna, på kommunernas förmåga att förfoga över sina egna medel. Det genomsyrar centerns syn på den kommunala nivån. Därför tycker jag att det är inkonsekvent att man gör ett undantag just för skolpolitik och fristående skolor och inte förlitar sig på kommunernas förmåga att leva upp till ett beslut som innebär att man skall få ett bidrag till skolverksamhet efter det utbildningsåtaganden som man gör. Det finns ju ett digert och väl utvecklat jämförelsematerial ute i kommunerna.
Fru talman! Jag tycker att det är en mycket bra satsning som vi nu gör när det gäller de mindre och medelstora högskolorna. Inte minst är vi från centerpartiet mycket nöjda med den fördelning av platser som nu görs och att vi har åstadkommit den. Jag reagerade bara på försöket att misstänkliggöra varandra, vilket jag tycker är onödigt. När det till sist gäller de fristående skolorna uttryckte vi för ett år sedan just att detta var pengar i förhållande till skolornas utbildningsåtaganden. Det var mycket genomtänkt. Det hade varit bra om vi hade stått fast vid det. Då hade man kunnat göra en rad ytterligare förändringar omkring det som vi kom överens om. Det har jag hela tiden förutsatt. Nu blev det inte så, men det är ju fortfarande inte för sent att göra en ändring så att det blir en bredare överenskommelse. Jag tror att det framför allt skulle vara bra för de fristående skolorna.

Fru talman! Sverige har i flera internationella konventioner, bl.a. Helsingforskonventionen, Nordsjökonferensen och Ronnebykonferensen, förbundit sig att medverka till kraftiga reduktioner av föroreningar i havet. Vår egen nationella målsättning har varit att transporten av bl.a. kväve skulle halveras mellan åren 1985 och 1995. Så har inte skett. Framför allt har man inte kunnat mäta någon större reduktion i vattendragen i västra Skåne, trots att lantbruket har ålagts ett antal krav som även förtjänstfullt har genomförts. Problemet med kvävetransporten till havet finns att söka någon annanstans än i gödselgivornas storlek, tidpunkten för spridning eller någon annan av alla de åtgärder som man har ålagt lantbruket. De skånska vattendragsförbunden, bestående av framför allt kommunerna, har genom uppvaktningar i både Miljödepartementet och jordbruksutskottet pekat på sambandet mellan detta stora kväveläckage och den kraftiga utdikning som skett under 1900-talet, för övrigt genom åren mycket uppmuntrad av staten och finansierad med statliga medel. Det finns inte längre mycket naturliga våtmarker, dammar eller slingrande åsystem som kan reducera kvävet genom sedimentation, avgång till luft i form av ofarliga kväveföreningar eller upptag av vattenväxter. Hela 90 % av dessa naturliga kvävefällor är bortdikade. Jag är, liksom alla dessa vattendragsförbund, helt övertygad om att vi måste restaurera en hel del av dessa vattenhållande system, om vi vill komma någon vart mot det mål som vi skulle ha uppnått redan för ett år sedan. Fru talman! Det finns goda möjligheter att göra detta. Sverige har i anslutningsförhandlingarna till Europeiska unionen förhandlat sig till medel för miljöersättning inom jordbruket på 3 miljarder kronor, varav EU skall finansiera hälften. EU har dessutom en mycket positiv inställning till åtgärder för att stärka just våtmarker, vilket man bl.a. har befäst i en rapport så sent som i april i år. Trots detta, fru talman, har socialdemokraterna och centern beslutat sig för att inte ta hem mer än hälften av dessa miljöstödsmedel - pengar som vi faktiskt betalar medlemsavgift för. Vattendragsförbunden i västra Skåne har i sina åtgärdsprogram, för att leva upp till de miljömål som denna riksdag har satt upp, beräknat en kostnad för anläggandet av våtmarker osv. på uppemot en halv miljard kronor under en tidsperiod på 10-12 år. Kommunerna är beredda att ta en del av dessa kostnader men begär en medfinansiering av statliga medel. I både vår partimotion med anledning av den proposition som vi nu behandlar och i en enskild motion menar vi moderater att det nu är dags att ta hem dessa EU-medel och bl.a. destinera dem till just anläggande av våtmarker och skyddszoner utmed vattendragen. Vi betalar ju faktiskt för dessa medel, men vi får ingenting. Detta skulle, fru talman, naturligtvis även ge sysselsättningseffekter i jordbruket, som nu tappar arbetstillfällen till följd av regeringens politik, men även entreprenadbranschen, för att nämna ett exempel. Fru talman! Månne majoriteten just i dag lyssnar mer på det örat än då detta betänkande skrevs. Genom att inte utnyttja de möjligheter som miljöstödet kan ge sviker koalitionen, socialdemokraterna och centerpartiet, såväl arbetslösa, småföretagare i entreprenadbranschen och lantbruket liksom de miljömål som riksdagen har satt upp och som inte har uppnåtts.

Fru talman! Jag tänker kommentera några av de delar i betänkandet som tar upp miljöfrågor, vilka jag sysslar mest med. Det finns fyra områden i betänkandet där det, som jag ser det, egentligen inte finns någon återvändo när det gäller miljöfrågorna och där vi måste göra någonting nu innan det är för sent. Det första handlar om fiskevården, som jag tycker är fruktansvärt viktig. Där har vi föreslagit ett ytterligare anslag på 15 miljoner kronor och att man flyttar om litet för att kunna tillföra ordentligt med pengar och resurser. Nu räcker inte heller 15 miljoner, men det kan vara en bra bit på väg i alla fall. Det kom ju en proposition som skulle tillföra fiskevården pengar, men den drogs tillbaka. Jag ser med förväntan fram emot ett bra förslag från regeringen. Kanhända kommer det redan i höst. Men jag tror att det är fruktansvärt viktigt att dessa frågor uppmärksammas. Ett annat område är kalkningen. Vänsterpartiet har, tillsammans med andra partier, länge påpekat att vi inte kan sluta med kalkningen. Den måste utökas. I stället skär regeringen ned på resurserna till kalkning. Det är mycket allvarligt. Det finns ingen som helst forskning kring vilka konsekvenser det får om man slutar kalka. Det är ju vad det innebär när regeringen drar ned på kalkningsanslagen. Regeringen och de partier som regeringen samarbetar med måste ta detta på största allvar. Vi kan inte hålla på och leka med naturen. Om vi har dragit i gång arbetet med kalkningen skall vi se till att ro det i land. En tredje punkt gäller inköp av reservatmark. Det är också något mycket viktigt. Vi hade föreslagit att riksdagen skulle ordna en särskild debatt om naturområden och hotad skog. Någon sådan debatt blev det inte på grund av tidsbrist. Det är synd. Kanhända kan vi ha en sådan debatt i höst. Vi har inte så mycket skyddad mark i Sverige. Internationellt sett är det en låg andel. Detta är någonting vi måste jobba med. Om vi menar allvar med att vi skall bevara den biologiska mångfalden och inte lämpa över alltför mycket problem till kommande generationer måste vi se till att bevara större områden än i dag. Det finns inga sådana förslag i detta betänkande. En fjärde punkt där det inte finns någon återvändo är avvecklingen av kärnkraften. Den måste vi ta tag i nu. I betänkandet tas den inte upp särskilt mycket. Det sägs att förslag om avveckling av kärnkraften skall vara statsfinansiellt neutrala. Jag undrar hur man har tänkt sig det. Jag ser fram emot konkreta förslag även på detta område i höst. Detta är någonting viktigt. Vänsterpartiets inställning i denna fråga är inte direkt hemlig. De punkter jag har tagit upp finns redovisade i reservation 31, förutom avvecklingen av kärnkraften. Jag yrkar dock inte bifall till reservationen, eftersom vi skall försöka spara tid. Jag vill ta upp några andra konkreta frågor. I betänkandet föreslås en neddragning av avbytarstödet. Oavsett hur man gör finns det i dag ett ganska stort behov av det. Att ta bort ett sådant stöd utan att redovisa hur man tänker uppfylla de behov som jag och många med mig anser finns är olyckligt. Det hade varit bra med ett mer genomtänkt förslag. Det är möjligt att man kan spara pengar där. Men det är också möjligt att man inte kan det. Det måste redovisas tydligare. Jag tycker att det är synd att man inte gör det. Vänsterpartiet har lagt fram förslag i anslutning till miljöprogrammet. Det har fler partier gjort. Vi vill t.ex. ha generellt stöd till vallodling, som vi ser som en bra miljöåtgärd. Det är en bra åtgärd för att på ett vettigt sätt få i gång mjölk och köttproduktion i landet. Som jag förstår det har regeringen inte lyssnat speciellt mycket på det förslaget. Det är möjligt att det också kommer i höst. Det vet man inte. Ekologisk odling hänger också ihop med miljöprogrammet. Vi har sagt att 10 % av jordbruksmarken i Sverige skall vara ekologiskt odlad år 2000. Om vi menar allvar med det kommer det att behövas mer pengar. Det är möjligt att tilläggsbudgeten inte är rätt ställe för det. Men den diskussionen måste vi också ta i höst. Anledningen till att jag tar upp så mycket som jag skulle vilja ha med i höst är att vi ser att många av de förslag som Vänsterpartiet har lagt fram kommer tillbaka på olika sätt i regeringens propositioner och förslag. Det tycker vi är bra. Ju fler gånger vi nämner olika förslag desto större är chansen att regeringen faktiskt nappar. Det finns naturligtvis många fler områden som jag skulle vilja ta upp. Men i dag begränsar tiden mig alldeles för mycket, så jag slutar där.

Fru talman! Sverige var ett av de första länder som undertecknade Riokonventionen om biologisk mångfald. Men så länge vi avverkar i skogar med rödlistade arter är vi inte trovärdiga. Det säger Thorleif Ingelöf, som är biolog och chef för Artdatabanken i Uppsala. Skälet är att vi i Sverige fortfarande avverkar orörda vildmarker med skog som innehåller rödlistade arter. Det är, fru talman, en katastrof. Det innebär att många av de skogsområden som består av naturskog försvinner. Har de en gång försvunnit återfår vi dem inte. Miljöpartiet har, med anledning av detta, begärt att riksdagen skulle anordna en speciell debatt. Vi har sagt att vi skall skapa möjligheter för arter i Sverige att finnas kvar. Tyvärr fick vi inte ens en sådan debatt. Fru talman! Vi kommer att återkomma med en begäran om att vi skall diskutera vad biologisk mångfald är och hur vi skall bevara den. Det senaste som har hänt är att Tjåbergsområdet i Orsa kommun skall avverkas. Här finns 45 rödlistade arter. Många av dem försvinner för gott. Staten har i dag ingen möjlighet att rädda dessa marker, därför att det inte finns några pengar. Därför har vi i Miljöpartiet, sedan vi kom in i riksdagen på nytt, enträget lagt på pengar på Miljödepartementets budget för att se till att i alla fall 5 % av skogsmarken nedanför skogsodlingsgränsen skall skyddas. Fru talman! 5 % är i dag inte en hög siffra, internationellt sett. Om vi jämför med de krav vi ställer på u-länder att de skall skapa naturreservat av sina urskogar kan vi se att Sverige har kommit på efterkälken. I Sverige är i dag mindre än 2 % av skogen skyddad. Vi har ingen anledning att slå oss för bröstet. Miljöpartiet föreslår i den preliminära fördelningen av utgifter inför hösten att vi skall lägga på 500 miljoner på ramen för Miljödepartementet. Det måste vi om vi skall vara trovärdiga när det gäller skogsmarkerna. Av våra rödlistade arter finns 1 797 i skogen. Kärlväxter, mossor, lavar, storsvampar och insekter behöver en orörd naturskog för att finnas kvar. Gör vi ingenting nu försvinner de. Om vi från svensk sida anser att vi inte har råd får vi mycket svårt att hävda att u-länder skall dra sitt strå till stacken. Miljöpartiet har också lagt till andra anslag inom ramen för Miljödepartementet. Vi vill plussa på totalt 800 miljoner. Har vi nu fått en regering som säger att Sverige skall gå före och visa att vi tar miljöfrågorna på allvar måste det också synas i budgeten. Budgeten för Miljödepartementet är liten. Vi anser att kalkningsverksamheten inte kan avbrytas, inte ens minskas. Där lägger vi på 50 miljoner. Vi menar att det är nödvändigt för att metaller som i dag är bundna i sedimenten inte skall börja läcka ut igen. Om vi slutar kalka finns det en stor risk att vi står inför en miljökatastrof, en miljöbomb. När pH värdet sjunker i sjöarna kommer mycket av de tungmetaller som i dag finns i sedimenten ut. Det är mycket metaller som har lagrats under åren. Vi menar också att man skall ta Natura 2000 på allvar. Här föreslogs från länsstyrelserna att 2 817 områden skulle avsättas i ett nätverk för biologisk mångfald. Naturvårdsverket anser att 1 273 är det minsta Sverige skall ha, för att någon skall tro att vi menar allvar med detta. Än så länge har det blivit 638 områden. Av dem är nästan samtliga skyddade redan i dag. Det finns nämligen inga pengar till detta heller. Vi i Miljöpartiet vill lägga på 200 miljoner kronor per år, för att ha möjlighet att avsätta dessa områden i Sverige. Man kan göra naturreservat av dem. Vi kan t.ex. se att 30 % av alla våtmarker som i dag klassas som riksintressen inte har något skydd. Vi återkommer i denna fråga i höst. Detta är förslag som vi har finansierat på annat sätt. Vi har ett antal reservationer till detta betänkande, som bygger på tilläggsbudgeten. Jag vill ta upp några få av dem, eftersom tiden går. Jag vill yrka bifall till reservation 74. Många kommuner har fått en ny uppgift som de inte har fått kompensation för. I och med att vi gick med i Europeiska unionen har de blivit yttersta gräns mot tredje land. Det innebär att de kommunerna är tvungna att ha gränskontrollstationer. Här är bestämmelserna från EU mycket rigorösa. Det gäller hur gränskontrollstationerna skall se ut, hur de skall vara bemannade, osv. Kommunerna borde få kompensation för det. Det borde egentligen vara en statlig angelägenhet. Detta är en kostnad som staten inte borde lämpa över på de få kommuner det gäller. Staten borde finansiera det. Det har vi utvecklat i reservation 74. Jordbruksutskottet har också blivit uppvaktat i denna fråga. Såvitt jag har förstått kan detta vara något som regeringen kan ta till sig. Det är inte rättvist att somliga kommuner skall drabbas av så stora kostnader. Vi har också lagt på 15 miljoner kronor till fiskevården. Vi liksom Vänsterpartiet var med och diskuterade den fiskevårdsavgift som man ville införa. Detta skulle ge pengar till biotopvård, till inventeringar och till åtgärdsplaner för vatten som i dag inte innefattas av fiskevårdsområden. Detta är åtgärder som måste vidtas. Vi menar att den här biologiska mångfalden, nämligen våra vatten och fiskarna, skall finnas kvar. Det som staten nu gör är egentligen inte något mer än det som fanns reserverat tidigare. Vi menar att 15 miljoner kronor måste till. Men i och med att staten inte har kunnat få fram mer pengar faller det skäl som man anförde när man drog tillbaka detta förslag om fiskevårdsavgift. Man sade nämligen att man skulle finansiera det på annat sätt. Det gör man inte. Därför förutsätter vi faktiskt att regeringen återkommer med förslag till hur detta skall finansieras. Vi anser också att mer pengar skall tillföras för skydd av rovdjur, framför allt järv, vilken också utgör en biologisk mångfald i fjällvärlden som hotas av den politik som vi för i dag.
Fru talman! Arbetsmarknadssituationen är förödande för många människor. I maj i år var 324 000 människor öppet arbetslösa. I maj 1994 var antalet öppet arbetslösa knappt 333 000. Trots högkonjunkturen har det skett en minskning med endast 9 000 personer på två år. Den allra färskaste statistiken från AMS visar att arbetslösheten under vecka 23 ökade med 40 400 personer. Allt detta trots att vi har en regering som sagt sig vilja halvera arbetslösheten. Först var det den 31 december 1995 som gällde, och nu är det sekelskiftet som gäller. Om målen kan man inte säga mycket. Ambitionen är hög, och retoriken är god. Men det värsta är att regeringen har hållit sig passiv i kampen mot arbetslösheten. I många fall har den dessutom lagt fram förslag som spär på arbetslösheten. Jag skulle vilja påstå att regeringen under hela våren har suttit med armarna i kors och inte gjort det som borde göras trots att antalet varsel har ökat vecka för vecka, samtidigt som antalet lediga platser har minskat. Vi i Folkpartiet har uppmärksammat detta på ett tidigt stadium. I februari ställde jag en interpellation till den dåvarande arbetsmarknadsministern där jag frågade om regeringen hade några omedelbara insatser på gång mot arbetslösheten. Svaret blev att vi skulle vänta till den aviserade sysselsättningspropositionen presenterades i maj. Resultatet vet vi. Det blev inte någon proposition i maj. Folkpartiet väckte med stöd av riksdagsordningen tillsammans med andra oppositionspartier motioner på grund av särskild händelse. Detta tvingade regeringen att tillsammans med Centerpartiet hastigt göra upp om en proposition, vilken presenterades här i morse. Hela våren gick alltså utan att något hände. Under tiden har tusentals människor hamnat i arbetslöshet på grund av att regeringen har bundit sig så hårt för att finna en lösning på arbetsrättsfrågorna. Den bästa lösningen på arbetsrätten hade i stället varit att man låtit bli att återställa densamma under hösten 1994. Fru talman! För att man skall kunna skapa fler jobb måste politiken radikalt läggas om. Den måste ha sin utgångspunkt i att arbetsmarknadspolitiken vilar på tre ben. Förutom en aktiv arbetsmarknadspolitik och sunda och sanerade statsfinanser måste det vara ett gott klimat för näringslivet. Jag menar att det är på den sista punkten som de största bristerna i regeringens politik har funnits. Regeringen har genom företagsnegativa attityder bl.a. hindrat uppkomsten av nya jobb samtidigt som man slagit ut redan befintliga jobb med den förda politiken. Jag tänker på ett av de senaste förslagen, det som gäller energiskattehöjningar för företagen. I min egen hemvalkrets norra Älvsborg finns t.ex. Vargön Aloys som riskerar att slås ut när energiskatterna höjs kraftigt, skatter som EU för övrigt haft kritiska synpunkter på. För varje människa som har eller får ett arbete gör samhället en stor social och ekonomisk vinst. Arbetslösheten är det största problemet i samhället som måste bekämpas till varje pris. Det gäller speciellt för de arbetshandikappade, då de har ännu svårare än en frisk person att ta sig in på arbetsmarknaden. Det var därför illa att regeringen förändrade regelverket till det sämre för de arbetshandikappade genom sämre villkor vid lönebidragsanställningar. Läget var tidigare under våren så desperat att vi från Folkpartiets sida ansåg oss vara tvungna att begära ett utskottsinitiativ om de arbetshandikappades situation. Det resulterade i att vi fick fram ett antal miljoner som för stunden kunde stoppa uppsägningarna för lönebidragsanställda i ideella organisationer. Jag vill dock påpeka att dessa nya medel endast är en räddningsplanka för stunden. Mer måste göras för att förbättra för de arbetshandikappade. Folkpartiet kommer även framöver att slåss för deras situation. Fru talman! Jag tycker att det är bra att regeringen har kommit loss och tvingats visa ett antal kort. Det är bara att beklaga att det har dröjt länge. Arbetslösheten tar ju inte time out, även om regeringen har väntat alltför länge. Jag skall inte gå in på andra ämnen även om det har varit en mycket omfattande debatt. Jag vill bara säga att jag känner mig inte bara betänksam utan sorgsen över de förslag som har kommit och finns med här om att det är de fattigaste som skall vara med och betala för våra ekonomiska problem. Då menar jag våra biståndsförslag som har fått ta alltför mycket hårda smällar under den senaste tiden. Jag tror att det är ett område där alla partier här i riksdagen skall känna sig utmanade att besinna sig och göra en omprövning av hela biståndsfrågan. Den står inte i motsatsförhållande till effektiviseringar och sunda besparingar inom den ramen. Det kan också ske. Men att man gör effektiva och välmotiverade biståndsinsatser kan aldrig leda till att man begränsar volymen långt under våra högtidliga löften.

Fru talman! Den viktigaste frågan under de närmaste åren är arbetslösheten. Arbetslöshetstalen stiger, och arbetslösheten har nu drabbat ca 720 000 människor. Arbetslösheten byter också kön. Kvinnoarbetslösheten har fördubblats sedan förra året medan den sjunker för män. Varslen har fördubblats på ett år. Regeringen har nu lovat att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000. Bereder den nu framlagda sysselsättningspropositionen vägen för detta mål? Och vilka skarpa förslag och lösningar finns i propositionen för att ge flera hundra tusen människor nya jobb? Fru talman! I Miljöpartiets svar på regeringens vårproposition lägger vi fram ett mycket väl underbyggt förslag på arbetstidsförkortning, som vi ser som nödvändigt för att bereda fler människor arbete. Den tillfälliga högkonjunktur som vi har haft med exportindustrin på högtryck har inte kunnat frambringa fler jobb. Vi befinner oss i en ytterst allvarsam situation med över 13 % total arbetslöshet med fördubblade varsel sedan förra året. Vi människor identifierar oss med vårt yrke. Man är det man jobbar med. Denna starka identifiering gör att när människor mister sitt jobb, mister de också en del av sin identitet. Som arbetslös mår man illa och blir sjuk. Vi måste ta krafttag för att minska arbetslösheten och förkorta arbetstiden med ett stort steg, så att det ger effekt. Små steg på ett par minuter gör ingen verkan. En arbetstidsförkortning till 35 timmar i veckan, med 30 timmar som långsiktigt mål, bör ske utan att den totala produktionen minskar, vilket är fallet om de timmar som faller bort i storleksordningen 9 % till en del kompenseras av förbättrad produktivitet och ersätts med arbetslösa personer. Inbesparade samhälleliga kostnader vid arbetstidsförkortningen, såsom minskat arbetslöshetsunderstöd kan komma hushållen till godo i form av lägre skatt. En arbetstidsförkortning leder till minskad förslitning, minskade sjukskrivningar, lägre personalomsättning och bättre trivsel hos personalen. Vid en arbetstidsförkortning kan en förlängning av drifttiden genom bl.a. införande av ytterligare ett skift eller omlottläggning av arbeten innebära att maskiner och lokaler utnyttjas effektivare. Fru talman! 5 % av 13 % skulle kunna fyllas upp av arbetslösa vid en arbetstidsförkortning. Vid den aviserade utbildningssatsningen och kompetenslyftet från regeringen ökar incitamenten för att utbilda sig om det finns fler arbeten att tillgå. Timlönen bör kunna öka i samma takt som produktiviteten. Löneökningens storlek bestäms i centrala förhandlingar med parterna. Vi beräknar att de statliga finanserna stärks med 20 miljarder kronor netto, vilka bör användas till en skattesänkning för hushållen genom att egenavgifterna sänks med ca 3,5 %, vilket kommer människor med låga inkomster till godo. Arbetstidsförkortning bör genomföras med en kombination av lagstiftning, fackliga avtal och ett "kontrakt" mellan inblandade parter. Arbetstidslagen bör vara dispositiv vad gäller veckoarbetstiden. Det är 5 § i arbetstidslagen som bör ändras så att normalarbetstiden uppgår till 35 tim kalenderår mot nuvarande 200 tim/kalenderår. Effekterna av en arbetstidsförkortning får inte motverkas av ett ökat övertidsuttag. Regeringen bör inbjuda parterna till överläggningar om ett "kontrakt" för genomförande av en arbetstidsförkortning. Staten skall stå för lagstiftning, en skattesänkning när det gäller egenavgifterna och utbildning. Löntagarna skall vara öppna för ett flexibelt genomförande av arbetstidsförkortning inom olika branscher. De skall inte kräva högre löneökning än att det motsvarar den ökade produktiviteten. Arbetsgivarna måste åläggas att stå för ett starkt moraliskt ansvar att anställa arbetslösa och att genomföra utbildningsinsatser. Fru talman! En ekologisk omställning med gröna jobb till ett kretsloppssamhälle får en avgörande betydelse, inte bara för människans fortsatta fysiska överlevnad utan det har också en avgörande betydelse för ekonomin och arbetsmarknaden. Både själva omställningsfasen och processer i ett framtida kretsloppssamhälle ger många nya jobb. Om Sverige kan inta en ledande position i ny miljövänlig teknik så stärker vi konkurrenskraften hos vår egen industri, vilket kan ha avgörande betydelse för framtidens arbetsmarknad. Gröna jobb är endast de jobb som bidrar till ett ekologiskt hållbart samhälle. Bl.a. är den outnyttjade potentialen för biobränslen mycket stor. Permanenta gröna arbetstillfällen skapas såväl i produktionen av själva biobränslet som för konstruktion och uppförande av biokraftverk. I utnyttjandet av solenergi och vindkraft uppstår arbetstillfällen. De flesta arbeten när det gäller "alternativ energi" uppkommer inom bygg och anläggningsbranschen, inom jord och skogsbruket samt inom transportsektorn. Miljöpartiet förordar härigenom en grön skatteväxling med en miljöanpassad energibeskattning som växlas mot en sänkt beskattning av arbete. Fru talman! Genom en skatteväxling och en arbetstidsförkortning kan personalneddragningarna inom kommuner och landsting minska. En arbetstidsförkortning kan reducera neddragningarna med Den lilla eventuella satsning som regeringen gör i den nu framlagda sysselsättningspropositionen - där man vill satsa 400 miljoner kronor inom ett jämställdhetsprogram till t.ex. ett arbetstidsprojekt - är tyvärr en droppe i havet.

Fru talman! Man önskade att vi skulle göra korta inlägg här, men jag tycker kanske att det är litet fel att lasta oss i oppositionen för den tidssituation som kammaren nu befinner sig i. Orsaken är ju faktiskt att regeringen har varit senfärdig med sina förslag och inte följt den planering som gällde. I går kom AMS senaste statistik över antalet arbetslösa. Med en ökning med 40 000 arbetslösa personer sedan förra veckan är man nu uppe i en nivå som närmar sig 400 000 öppet arbetslösa. Sammanlagt med dem som befinner sig i åtgärder kommer man nu allt närmare siffran 700 000 arbetslösa. I samband med denna arbetslöshetsexplosion har regeringen gång på gång upprepat sitt mantra om att man skall halvera den öppna arbetslösheten, trots att man i praktisk handling fört en politik som direkt motverkat möjligheten att få fler i arbete. Nu, efter det att oppositionen har tvingat regeringen att agera, kommer man med sina förslag - och detta fast statsministern enligt egen utsago tänkt sig att avvakta. Avvakta vad, kan man fråga sig. Att situationen skulle bli ännu värre? Varför då acceptera denna tingens ordning? Varför kör inte LO - som man gjorde 1993 - hit busslast efter busslast med fackliga ombudsmän för att demonstrera framför Rosenbad och utanför Riksdagshuset? Varför har LO inte kvar sin ljusskylt på sin borg vid Norra Bantorget, den skylt som fram till valet 1994 dag för dag visade hur många som var arbetslösa? Nu ökar arbetslösheten dramatiskt medan det i slutet av den förra mandatperioden var så att sysselsättningen ökade. Vad gör man nu från LO:s sida? Jo, man har i dag krävt att få vara med i en arbetsgrupp. Detta inkonsekventa agerande från fackföreningsrörelsen skadar allvarligt dess trovärdighet. Statsminister Göran Persson har sagt att de tidigare regeringspartierna inte har några nya förslag när det gäller att bekämpa arbetslösheten. I dag vet vi att dessa - som Göran Persson uttrycker det - gamla förslag tydligen duger som underlag för en arbetsmarknadspolitisk proposition. Detta visar dess värre med all önskvärd tydlighet att regeringens politik på det här området är ett hyckleri, ett hyckleri som har stått de arbetslösa dyrt. Nu påbörjas återställandet av återställarna. Vad har de två förlorade åren på det närings och arbetsmarknadspolitiska området inte kostat i såväl pengar som mänskligt lidande? Fru talman! Sedan måste jag omnämna ett - som jag anser det - rekord i politisk ovärdig hantering. Det gäller frågan om ett investeringsstöd till landsbygden och jordbruket. Den 30 maj - för några dagar sedan - beslutade ett enigt jordbruksutskott att föreslå riksdagen att göra en beställning av ett sådant investerinsstöd. Den 4 juni - fyra dagar senare - beslutade arbetsmarknadsutskottets majoritet, mot jordbruksutskottets yttrande, att inte beställa något stöd. I går - den 10 juni - debatterades frågan här i kammaren. Moderaterna, Miljöpartiet och kristdemokraterna var för att beställa detta stöd från regeringen medan övriga ville ha en beställning på en utredning. I dag - den 11 juni kl. 7.45 - presenterade regeringen och Centerpartiet ett förslag om införande av just ett investeringsstöd. Kl. 9.15 samma dag röstade dessa båda partier mot en beställning till regeringen av ett stöd till förmån för en utredning där man skall belysa olika alternativ. Så här kan man alltså schackra med jobben och sysselsättningen på landsbygden och inom livsmedelssektorn, därför att detta tydligen ses som en del i ett politiskt spel. Jag tycker att det är ovärdigt. Man tar sig faktiskt för pannan, när man sysslar med politik och får se en sådan händelseutveckling. Fru talman! Angående arbetslöshetsförsäkringen skriver vi i vår reservation nr 33 att regeringens politik när det gäller villkoren för arbetslöshetsförsäkringen har präglats av stor ryckighet och oklarhet. Detta bekräftas återigen just i dag. Varför skall man först sänka a-kassenivån till 75 % för att sedan höja den igen till 80 %? Det finns ingen logik i detta. Nu skall man höja nivån genom nya försämringar i akassesystemet samtidigt som man inför en bortre parentes, något som man tidigare avhånat. Var finns konsekvensen och logiken? Vi kristdemokrater har hela tiden hållit fast vid 80-procentsnivån som är den enda rimliga. När det sedan gäller de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna kan jag också hänvisa till reservationen där vi lägger fram förslag om ett reformerat AMS och om en ökad lokal samverkan. Varför inte rösta för detta med en gång utan att gå omvägen över den proposition som har presenterats i dag? Förslaget finns ju redan. För övrigt föreslår vi i reservationen en kraftig injektion till jordbruket, bl.a. i form av utökat miljöstöd där vi också hämtar hem pengar från EU för att få fler jobb på landsbygden. Generell vallersättning är också viktigt för jordbruket. Också på miljöområdet vill vi kristdemokrater göra en satsning bl.a. för att inte kampen mot försurning i form av kalkningsinsatser skall halveras, något som regeringen nu föreslår. Fru talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till reservation nr 25 och till följdreservation nr 33.

Fru talman! Andra har redan för Vänsterpartiets räkning talat om behovet av aktiva åtgärder för att föra Sverige ut ur massarbetslösheten. Jag tänker därför begränsa mig till två områden: kvinnors arbetsmarknad och behovet av en arbetstidsförkortning. Neddragningarna inom kommunsektorn men också rationaliseringar inom kontorsadministrationen och handeln har slagit hårt mot kvinnors arbetsmarknad. När de nya jobben kommer är det män som får anställning, medan kvinnors arbetslöshet ökar. Visserligen visar AMS statistik fortfarande att mäns arbetslöshet är högre, men det gäller en statistik som inte redovisar den deltidsarbetslöshet som omfattar 360 000 personer - de flesta kvinnor. Kvinnor som faktiskt står till arbetsmarknadens förfogande och som efterfrågar heltidsarbete och en möjlighet att försörja sig själva får inte ens ett ansikte. De får en siffra i arbetslöshetsstatistiken och osynliggörs. I början av 90-talet drabbades bygg och tillverkningsindustrin av strukturomvandling och hög arbetslöshet. Då satsade riksdag och regering miljarder på ROT-program. Detta var, och är fortfarande, bra och nödvändigt. Sedan två år tillbaka har den offentliga sektorn omvandlats. Mer än 100 000 kvinnor har lämnat sina arbeten under 90-talet. Dessutom har 80 000 kvinnor lämnat sina kontorsadministrativa arbeten utan att särskilda åtgärder satts in. Det handlar om kvinnor vars yrken bortrationaliserats, om kvinnor som behöver ledas in på nya yrkesområden. I arbetsmarknadspolitiken satsas det fortfarande mera pengar på män. Det gäller allt från ROT program till erbjudanden om dyrare utbildningar. En åtgärd har visat sig vara särskilt lämpad för kvinnor och den används också i stor omfattning av kvinnor. Det gäller utbildningsvikariaten. Också där aviserar regeringen försämringar. Hur var det nu? Man satsar mera pengar på åtgärder riktade till män. Vidare riktar man ytterligare besparingskrav mot åtgärder som i stor utsträckning utnyttjas av kvinnor. Ja, då måste väl resultatet bli att kvinnorna får ännu mindre av de arbetsmarknadspolitiska medlen, samtidigt som det är kvinnors arbetslöshet som ökar. Kvinnor är deltidsarbetslösa i mycket större utsträckning än män. 80 % av alla deltidsarbetslösa är nämligen kvinnor. För att åtgärda det problemet infördes en bortre parentes på ett år inom a-kassan, varefter de deltidsarbetslösa - de flesta kvinnor - utförsäkras. Samtidigt finns det en växande tendens inom de traditionellt kvinnliga arbetsområdena, och det gäller både privat och offentlig sektor, till att alltfler kvinnor tvingas acceptera deltidsanställningar eller visstidsanställningar. I dag arbetar nästan hälften av alla LO-anslutna kvinnor under 25 år deltid eller har ett tillfälligt vikariat. Det är dags att ta på allvar både kvinnors rätt till förvärvsarbete och rätten till stöd och utbildning i en arbetslöshetssituation. Vi i Vänsterpartiet har föreslagit att den offentliga sektorn stärks med 5 miljarder kronor. Det skulle ge jobb omedelbart. Vidare har vi föreslagit ett kompetensutvecklingsprogram som riktar sig till de kvinnor vars yrken bortrationaliserats för att skapa broar som leder in på nya yrkesområden. Vi har också föreslagit en stimulans till en privat tjänstesektor som tar till vara kvinnors kompetens. Då avser vi inte pigtjänster eller andra okvalificerade jobb. Vi menar att det är nödvändigt att lagstifta så att deltidsanställda får företräde till fler arbetstimmar när de finns tillgängliga på arbetsplatsen. Vi menar också att det är dags att påbörja en arbetstidsförkortning. Det är nödvändigt bl.a. av jämställdhetsskäl. I dag arbetar kvinnor 27 timmar med lönearbete och 33 timmar med obetalt arbete. De män som har arbete arbetar 41 timmar med lönearbete och 20 timmar med obetalt arbete. Det är dags att fördela både det obetalda och det betalda arbetet mellan könen! Sverige är snart det enda land i västvärlden där man arbetar 40 timmar i veckan och har 40 timmarsvecka som norm. Med över 0,5 miljoner människor utanför arbetsmarknaden krävs det nya grepp. Arbetstidsförkortningen i Tyskland visar t.ex. att arbetstidsförkortningen ersatts till 35-80 % med nya jobb. Tysklands motsvarighet till AMS har räknat ut att arbetstidsförkortningen gett 1 miljon nya arbetstillfällen. I Finland har regeringen satt i gång ett projekt med en stor, och utvidgad, försöksverksamhet med förkortad arbetstid - allt detta i akt och mening att öka sysselsättningen och fördela möjligheterna till arbete. I Sverige hänvisar fortfarande ledande manliga politiker till gamla forskningsresultat grundade på teoretiska modeller för hur en tänkt arbetstidsförkortning skulle slå i den konkurrensutsatta sektorn, en sektor som sysselsatte mindre än 20 % av arbetskraften. Utifrån de teoretiska slutsatserna och resultaten drar man en teoretisk slutsats: En arbetstidsförkortning leder ej till fler jobb. Samtidigt visar dock verkligheten i Tyskland, Frankrike och andra länder att det visst blir fler sysselsatta. Det är alltså dags att börja fördela arbetet på ett rättvisare sätt. Det är dags att ta initiativ till en arbetstidsförkortning. Under senare tid har regeringen tagit en rad initiativ, bl.a. för att sammanföra parterna för att diskutera arbetsrätten och lönebildningen. Nu är det dags att börja diskutera en arbetstidsförkortning. Det är också dags att initiera en bred försöksverksamhet som ger konkreta resultat utifrån Sverige i dag och som kan leda vidare när det gäller att arbeta fram en tidsplan. Detta skulle öka sysselsättningen i Sverige - ett strukturellt grepp för att möta en strukturell arbetslöshet!

Fru talman! Jag vill tacka både socialförsäkringsutskottet och finansutskottet för den förståelse som visats motion Fi89 och för att utskotten delar vår oro för de kvinnliga pensionärerna. S-Kvinnor, skrev den här motionen beror på att vi hade blivit kontaktade av pensionärernas organisationer. De berättade om hur de politiska beslut som vi i år tagit här i riksdagen påverkat dem utan att en analys gjorts av de beslut som trätt i kraft under 1996. I dag finns det ca 450 000 pensionärer. 257 000 av dem är kvinnor med bara folkpension. 160 000 av dessa kvinnliga pensionärer lever ensamma. Vi har förståelse för att högkostnadsskyddet inom sjukområdet diskuteras i samband med åtgärder för budgetsaneringen. Vi är dock rädda för att vissa grupper råkar illa ut. Kvinnor som har låg ATP och som redan lever på marginalen kan bli socialbidragsberoende om kommunerna t.ex. tvingas ändra vårdavgifterna inom de särskilda boendeformerna. Då kan kvinnorna vara illa ute. I helgen redovisade TV en egen undersökning. Många landsting tänker inte införa den högre nivån för mediciner och läkarbesök. Landstingen delar vår oro. Att vi valt att lyfta fram just kvinnliga pensionärer som har låga inkomster beror på att det är en grupp som inte hörs, som inte demonstrerar utanför riksdagen och som inte protesterar. Det var många i den gruppen kvinnor som var hemmafruar på 50 och 60 talen, innan kvinnorna började arbeta i lika stor utsträckning som i dag är fallet. Därför skall vi speciellt värna om den gruppen. Många av de här kvinnorna har låg ATP eller bara folkpension, speciellt om maken gått bort och de skall leva på en inkomst. Socialförsäkringsutskottet säger i sitt yttrande över motionen att man tycker att det är självklart att regeringen i samband med kommande propositioner ger riksdagen en utförlig redovisning av konsekvenserna såväl från fördelningssynpunkt som från jämställdhetssynpunkt för olika grupper. Detta skulle också omfatta bostadsbidraget. Det tycker jag är bra. Här känner jag att jag kan räkna med att utskottet bevakar frågan med tanke på de kvinnliga pensionärerna. Finansutskottet har i ett särskilt avsnitt sitt svar om just fördelningspolitiska analyser. Utskottet säger att man delar vår uppfattning att de fördelningspolitiska frågorna har haft, och att de också i fortsättningen måste ha, hög prioritet. Utskottet avslutar med att säga att det är utskottets uppfattning att fördelningseffekterna måste följas mycket noga. Man säger också att regeringen återkommer med fortsatta analyser i takt med att nytt material kommer fram. Utskotten kommer, om jag tolkat dem rätt, att fortsättningsvis noga följa de här frågorna. I så fall känner jag att både de kvinnliga pensionärerna och vi S-Kvinnor kan vara lugna. Är det rätt uppfattat? Om resultaten låter vänta på sig, om ingenting händer eller om det fortsättningsvis framkommer att det är de kvinnliga pensionärerna som har det sämst och som drabbas hårt, avser vi S-Kvinnor att återkomma i denna fråga. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Fru talman! Detta är en mycket viktig fråga. Vi kommer från finansutskottet att i fortsättningen följa den med all energi och allt intresse.

Fru talman! Jag delar inte finansutskottets förslag att man skall göra dessa kraftiga nedskärningar på biståndsområdet. Jag yrkar därför bifall till min motion Fi92. Däremot delar jag finansutskottets uppfattning när det gäller budgetramarna och har därför i min motion föreslagit en fördelning mellan de olika utgiftsområdena så att slutsumman för budgeten blir densamma som i regeringens och finansutskottets förslag. Det står också i betänkandet, att i den inledande fasen av budgetprocessen är det just detta som man skall diskutera, dvs. fördelning mellan utgiftsområden. Utrikesutskottet har inte tagit ställning till mina förslag inom utrikesutskottets utgiftsområde, som innebär en förändring i anslagen mellan försvars-, kommunikations och biståndsområdet. Det har skickat frågan vidare till finansutskottet. Jag tycker att finansutskottet har behandlat min motion väl slarvigt. Det avfärdar den och avstyrker den i klump med många andra motioner och säger att avsikten inte är att föra en diskussion om budgetfrågor med anknytning till enskilda anslag. Det görs inte i min motion. Finansutskottet säger också att man avvisar motionen med hänsyn till vad övriga utskottet har anfört. Men utrikesutskottet har inte anfört någonting, utan har hänvisat motionen till finansutskottet. Jag försökte verkligen att i den nya budgetprocessen anstränga mig för att motionera på ett sätt som jag trodde var det riktiga, nämligen att försöka fundera över vilka utgiftsområden vi har och hur vi kan fördela våra anslag mellan dessa utgiftsområden. Jag tycker att det skulle vara en mycket intressant diskussion. Jag är mycket besviken över att man inte alls har diskuterat hur detta kan vara möjligt. Jag hävdar fortfarande att en och en halv mil mindre motorväg år 1998 skulle vara ett bättre sätt att använda pengar än den kraftiga nedskärning på biståndet som sker det året. Biståndsneddragningarna väcker väldigt stor internationell uppmärksamhet. Jag har här en artikel från Los Angeles Times där man har rubriken: Krisen sätter press på Sveriges givande och ideal. Man säger att det är dramatiska nedskärningar. Man hävdar att nedskärningarna kanske betyder att Sverige för alltid har övergett sitt mest respekterade internationella åtaganden, nämligen att donera 1 % av sin bruttonationalinkomst till bistånd, något som först uppnåddes år 1975. Man säger: Politikerna tog den lätta vägen genom att ta bort bidragen för den valkrets som inte har någon röst i Sverige. Jag tycker att det är en bra beskrivning av vad vi har gjort. Det är en mycket sorglig beskrivning. Jag vill också hänvisa till vad Desmond Tutu, ärkebiskopen i Sydafrika, har sagt när han fick höra om vårt beslut att dra ner på biståndet. Sverige och de andra nordiska länderna gav stort och uthålligt stöd till vår kamp mot apartheid, säger biskop Tutu. Vi står där vi står i Sydafrika på grund av ert stöd, och det är vi omåttligt tacksamma för. Vi är djupt oroade över att det finns något som kallas för biståndströtthet och Afrikapessimism, i vilken Afrika avskrivs som en kontinent av katastrofer, krig, svält och orättvisor. Vi behöver mer, inte mindre, hjälp. Kanske skulle Sverige kunna göra mer i skuldfrågan. Den svenska regeringens politik att minska biståndet kan i värsta fall få en dominoeffekt eller starta en vågrörelse i vilken länder med mindre ansvarstagande och mindre känsliga samveten skär ner sitt bistånd mer hänsynslöst och utan skrupler. Jag hoppas, säger biskop Desmond Tutu i Sydafrika, att Sverige allvarligt tänker över sitt beslut. Sverige har varit en så trogen vän till de utstötta. Vi vill inte se Sverige som ytterligare en i den norra hemisfärens cyniska, okänsliga gäng för vilka medkänsla och generositet är svordomar. Vi skulle bli mycket ledsna om Sverige inte längre vill vara en vän. Det är lätt att känna för att biståndet verkligen borde få stå kvar vid 1 % och att vi så snart som möjligt borde göra en plan för det. Det är många människor som engagerat sig, skriver brev, demonstrerar och söker påverka oss politiker. Jag har som ett exempel ett brev från Svenska Missionsrådet. Det säger: "Den internationella solidariteten är avgörande också för får egen utveckling på sikt. - När Sverige stöder utveckling för demokrati, fred, mänskliga rättigheter och hållbar ekonomisk utveckling i andra delar av världen tryggar vi vår egen framtid. Att radikalt minska dessa insatser motverkar egna vitala intressen och är därmed mer ett uttryck för kortsiktighet än förutseende". Jag delar till 100 % de åsikter som står i detta brev. Men jag vill uppmana opinionsbildare inom kyrkor och frivilligorganisationer och även oss ledamöter: Vi måste vara ute i mer god tid om vi skall ändra förslag. Det är för sent att skicka vädjandebrev dagarna innan en debatt skall föras. Det går inte. Jag kommer att yrka bifall till en motion som innebär att biståndet skall få mer pengar. Men det finns ingen möjlighet att få bifall till den motionen. Jag kommer därför inte att begära någon votering. Vi måste alla lära oss att "lobba" och vara ute i god tid. Vi måste börja nu för att få en förändring till stånd om kanske ett eller två år.
Fru talman! Eftersom alla fackutskotten utom lagutskottet yttrat sig till finansutskottet kan vi ibland skriva vår text med "stenstil". Vi avstryker ett antal motioner med hänvisning till att enskilda anslag inte skall prövas nu. Vi avstyrker ett antal andra motioner, däribland Lena Klevenås motion, med hänvisning till vad övriga utskott har anfört i sina yttranden. När det gäller Lena Klevenås motion har försvarsutskottet tillstyrkt regeringens ram när det gäller försvaret, trafikutskottet har tillstyrkt regeringens förslag när det gäller kommunikationer, och utrikesutskottet har tillstyrkt regeringens förslag när det gäller internationellt bistånd. Finansutskottet har anslutit sig till samtliga dessa tre utskotts yttranden och bedömningar. Konsekvensen av detta är att vi avstyrker Lena
Fru talman! Eftersom vi har en ny budgetprocess som skall innehålla en diskussion om fördelning av anslag på utgiftsområden vill jag ändå fråga Jan Bergqvist: Hur är det tänkt att det skall gå till, så att en sådan diskussion skall kunna äga rum? Jag kan tänka mig att man på alla de utgiftsområden där man får ett förslag att man skall skära någonting på det området naturligtvis kommer att säga att det är omöjligt. Det går inte att föreslå en ökning på något område, såvitt jag förstår, om man inte samtidigt föreslår en minskning på något annat område. Men det kommer man självklart aldrig någonsin att få gehör för hos den utskottsgruppen. Då är det en fullkomligt meningslös diskussion.
Fru talman! Lena Klevenås bortser från att denna diskussion givetvis skall föras inom respektive riksdagsgrupp. Där skall man föra en diskussion om hur partigruppen vill fördela resurserna mellan olika utgiftsområden. Därför finns det goda möjligheter att föra en sådan debatt. Det finns också goda möjligheter att föra den diskussionen i samband med budgetbehandlingen, eftersom vi nu inte definitivt fastställer budgeten när det gäller fördelning på utgiftsområden. Vi fastställer utgiftstaket. Men när det gäller fördelning på olika områden finns det ytterligare möjlighet till en ny prövning i höst.
Fru talman! Kan jag tolka det som att det bara var någon slags försöksverksamhet som vi ägnade oss åt i debatten om utgiftsområdena, att de är preliminära, och att vi inte har fastställt dem definitivt? Jag kan alltså återkomma med min motion och försöka få en kraftfull opinion ute i samhället för att dessa anslag på de olika utgiftsområdena skall förändras, och vi kan ta upp frågan på nytt i höst.
Fru talman! Jag vill återigen hänvisa till att det bästa forumet för tidiga diskussioner kring fördelning på de här olika områdena givetvis är partigrupperna. Vi har en diskussion nu som betyder att partigrupperna har diskuterat detta och i stort sett accepterat den här fördelningen. Sedan kommer vi att genomföra budgetprocessen i höst. När det gäller utgiftstaket vill jag säga att det skall mycket starka skäl till för att man skall göra förändringar där. Det har att göra med hela förtroendet för budgetprocessen. När det gäller fördelningen på olika utgiftsområden handlar det ju om att vi nu i vår gör en prioritering, ett vägval, och pekar ut hur resurserna skall fördelas. Men där är det inte alls så fast att man inte skulle kunna aktualisera en förändring i höst. Det kan man mycket väl både motionera om och diskutera. Men den process som redan har ägt rum skall inte underskattas. Den innebär ju att vi i en första omgång har diskuterat vägval och tyngdpunkter i politiken. Den genomgången, den diskussionen och den processen har stor betydelse för fortsättningen. Det är absolut inte något spel för gallerierna. Detta har mycket stor betydelse, men vi har inte låst fördelningen, utan diskussionen kan fortsätta.
Fru talman! Det kan ändå inte vara någon hemlighet för Jan Bergqvist att förslaget att göra den här mycket dramatiska nedskärningen i biståndsbudgeten kom som en fullkomlig överraskning för såväl utskottet som partiet, enprocentskampanjen, kyrkorna och allmänheten. Vi hade inga möjligheter att diskutera denna fråga i god tid. Det är väl just därför som man kunde göra den här kraftiga nedskärningen. Den kom så plötsligt och som ett slag i ansiktet på de människor som hade engagerat sig i en kampanj för att häva frysningen i oron över att om man inte gjorde något 1999 så skulle man kunna hamna under 0,7 %. Att då få i ansiktet att man gör denna neddragning direkt kom som en spann kallt vatten i huvudet på oss alla.
Fru talman! Jag tycker att utrikesutskottets ordförande i dagens debatt har gett de kommentarer som behövs till Lena Klevenås inlägg.

Fru talman! En miljon människor i vårt land saknar ett riktigt jobb. Arbetslösheten är rekordstor och tyvärr i stigande. Trots denna allvarliga situation har regeringen varit passiv och därmed på ett oförsvarligt sätt medverkat till att alltfler av landets invånare tappar fotfästet och därmed tilltron inför framtiden. Sedan 1970 har Sverige tappat 480 000 jobb i den privata sektorn. Jag vill i detta sammanhang påminna om att Sverige valvåren 1991 förlorade 1 000 jobb varje dag. Valvåren 1994, under den borgerliga regeringsperioden, tillkom 1 000 jobb varje dag. Nu är vi snart återigen tillbaka i ruta noll. Den rödgröna politikens effekter är att det nu försvinner 1 000 jobb i veckan. Efter alla återställare som regeringen med hjälp av en majoritet i denna kammare genomfört och efter de enorma skattehöjningar som genomförts eller ligger på riksdagens bord vid dagens sammanträde - sammanlagt rör det sig om 80 miljarder kronor - faller den ekonomiska tillväxten på ett dramatiskt sätt. Alltfler bedömare talar nu om nolltillväxt. Jag har under de senaste veckorna tillsammans med bl.a. olika riksdagsledamöter för socialdemokraterna träffat företrädare för små, medelstora och stora företag. Små och medelstora företag har dominerat. Budskapet från dessa är entydigt. Alla är oroade för jobben och företagandets utveckling i vårt land. För min egen del vill jag säga att jag under mina hittills elva år i Sveriges riksdag inte har mött en sådan pessimism och oro inför framtiden. Budskapet från marknadens viktiga kuggar har varit entydigt och klart. Det finns två tydligt dominerande skäl till denna oro: skattetrycket och den rigida arbetsrättslagstiftningen. I dagens betänkande behandlar vi återigen ett stort antal skattehöjningar som slår mot företag och företagare. Regeringen har uppenbarligen inte lyssnat på kritiken från företagarhåll. Det är emellertid ännu mer oroande att de socialdemokratiska riksdagsledamöterna förbigår kritiken och informationen med tystnad eller tillsammans med stödpartiet skriver en del vackra fraser i betänkandet utan någon som helst förpliktelse. När det gäller arbetsrättslagstiftningen, som visserligen ligger utanför skatteutskottets kompetensområde, är det lika illa. Ingen bryr sig. Agerandet eller rättare sagt Inger Lundbergs och hennes socialdemokratiska riksdagskollegers handlingsförlamning kan inte tolkas på annat sätt än att de visar misstroende mot framför allt småföretagarna. Motsvarande misstro kommer fram i ett nyligen avgivet delbetänkande från Skatteflyktskommittén. Socialdemokraterna vill beröva företagarna deras frioch rättigheter. Nyckelorden från majoritetens sida i den utredningen är hot och tvång i stället för samverkan. Är det med denna inställning från regeringspartiets sida undra på att Sverige vid en internationell jämförelse har ett litet antal företag och företagare? Jag förstår verkligen de entreprenörer i Göteborg som under lördagen visade sitt missnöje med den förda politiken. Fru talman! Det finns uppenbarligen ingen konsekvens i regeringens politik. Å ena sidan talar statsministern i regeringsförklaringen om att det skall finnas goda villkor för företag och företagande, å andra sidan ser vi nu effekterna av den hittills genomförda politiken, som försämrar villkoren för företag och företagare, och den uppenbara misstron mot framför allt småföretagare som förekommer i olika sammanhang. Vem vill bli företagare under sådana förhållanden? Jag skall med ett antal exempel belysa de företagsfientliga skattehöjningar som den rödgröna majoriteten i utskottet står bakom. Rätten till representationsavdrag halveras. I kombination med att avdragsramarna redan fr.o.m. detta år reduceras från 300 kr till 180 kr kommer den ytterligare avdragsbegränsningen att förstärka de sämre villkor som restaurangnäringen drabbats av. Det betyder minskade arbetstillfällen. Utskottsmajoriteten har t.o.m. avslagit en moderat begäran om en förutsättningslös bedömning av vilka effekter avdragsbegränsningen tillsammans med andra förändringar har för restaurangbranschen, särskilt vad beträffar sysselsättningsutvecklingen. Utskottsmajoriteten står också bakom en indirekt skattehöjning genom att arbetsgivarperioden vid sjukdom förlängs med ytterligare 14 dagar utan att arbetsgivaravgiften i motsvarande grad sänks. Intresset för att anställa nya medarbetare i små och medelstora företag sjunker dramatiskt. Även om kompensation erbjuds finns det ett kompakt motstånd mot denna förändring på de små och medelstora företagen. Förslaget slår också mot de arbetslösa, eftersom de som ändå fått chansen till ett jobb sannolikt i fortsättningen måste bevisa att de är kärnfriska. Höjda produktionsskatter på el kan utan tvivel leda till att företaget tvingas lägga ned eller flytta sin verksamhet utomlands. Arbetstillfällen försvinner, och socialdemokraterna bidrar på detta sätt till ökad arbetslöshet. Uppvaktning inför utskottet visar att skattehöjningen medför att det inte längre blir lönsamt att driva vissa företag i vårt land. Ett exempel härpå är Trots detta faktum slår utskottsmajoriteten dövörat till. Man bryr sig inte. Hur tänker ni egentligen? Det är helt ofattbart att i samma veva som riksdagen skall kallas in på sommaren för att komma till rätta med den rekordhöga arbetslösheten föreslår majoriteten i utskottet skattehöjningar på el som bevisligen kommer att leda till arbetslöshet i vårt land. Efter en förödande kritik från företag och företagare om de nya momsredovisningsreglerna, som innebär att företagen får förskottera momsen till staten innan de får in skatten, har de absurda reglerna ändrats något, så att ytterligare ett antal företag får en något längre kredittid och därmed möjlighet att i större utsträckning hinna få in skatten innan den skall betalas. Det ingår alltså i kvällens beslut. Men fortfarande är det ungefär 9 000 företag som hamnar utanför och drabbas av förskottsbetalning av mervärdesskatt. Fru talman! I ett läge med rekordhög arbetslöshet fortsätter socialdemokraterna med Centerns hjälp att försämra företagsklimatet i vårt land. Varför inser inte socialdemokraterna att den hittills förda politiken har havererat? Varför lyssnar inte Inger Lundberg på budskapet från bl.a. Sveriges småföretagare? Pressad under galgen har regeringen i dag aviserat att till en del återställa vissa av tidigare genomförda återställare. Jag tänker i första hand på dubbelbeskattningen och sänkt arbetsgivaravgift. Det är litet av en halvmesyr. Sänkningen av arbetsgivaravgiften täcker inte ens den indirekta skattehöjning som fördubblad arbetsperiod innebär. Den utgör knappt hälften av den höjning av arbetsgivaravgiften som man genomförde i anslutning till regeringsskiftet.

Det här går ju inte ihop i ett läge med den rekordhöga arbetslöshet som vi har. Fru talman! För en familj med helt normala inkomster - ingen av makarna har inkomster över brytpunkten - har skatten efter det socialdemokratiska regeringstillträdet stigit med en tusenlapp i månaden. Den kommer tyvärr att stiga ytterligare. Inte nog med det, enskilda statsråd kommer med nya friska förslag om skattehöjningar. Det har vi hört i vart fall under den senaste fjortondagarsperioden. Vart är regeringen på väg? Det behövs en radikal omläggning av politiken. Skattebördan är orimlig. Den genomsnittliga inkomsten är för närvarande ca 14 500 kr per månad. Det motsvarar en total arbetsersättning på 19 300 kr, med hänsyn tagen till förekommande sociala avgifter och löneskatter. Efter avdrag för alla skatter kvarstår 6 700 kr per månad till hyra, mat, kläder och övriga personliga levnadsomkostnader. De sammanlagda skatterna och avgifterna uppgår således till 12 600 kr på den här arbetsinkomsten på 19 300 kr. En sådan politik leder till att alltfler människor i vårt land inte längre kan leva på sin lön eller pension. Den politiska makten slår undan benen för enskilda människor när det gäller att hantera sin vardag, och det går enligt min mening inte att bygga ett samhälle på sådana premisser. Är inte Inger Lundberg oroad för riskerna med en sådan politik? Fru talman! Valvåren 1994, under den borgerliga regeringsperioden, tillkom tusen jobb varje dag. I oktober samma år befann sig svensk ekonomi i den starkaste uppgången på decennier. Alla kurvor när det gäller arbete, konkursstatistik, tillväxt, orderingång, handelsbalans, arbetslöshet, produktion och inflation pekade i rätt riktning. Vid ungefär halvtid efter regeringsskiftet upplever vi en stigande arbetslöshet, en från en rekordhög nivå sjunkande ekonomisk tillväxt och ett ökat bidragsberoende. Regeringspolitiken har uppenbarligen havererat. Trots denna allvarliga förändring fortsätter Socialdemokraterna med den politik som ledde oss in i arbetslöshetens stålbad. Valåret 1991 försvann som sagt tusen jobb per dag. Företagandets betydelse negligeras. Misstron mot småföretagare kommer ständigt och jämt i dagen. Odd Engström uttalade i Kalmar 1992 att småföretagen ställs åt sidan och att det är svagheten i Socialdemokraternas näringspolitik de senaste 20-25 åren. Verkligheten besannar verkligen hans uttalande. Från moderat håll har vi under den hittillsvarande oppositionstiden försökt förmå Socialdemokraterna till nytänkande. Ännu skönjer vi egentligen inga förändringar - inte ens efter dagens avlämnade proposition. De skatter som sänks vägs nämligen med råge upp av de skatter som höjs. Nettointäkten blir en långsiktig skattehöjning på 900 miljoner kronor. Vi har i vår partimotion med anledning av den s.k. vårpropositionen och i den kommittémotion som presenterats med anledning av den proposition om höjda skatter som ligger till grund för dagens betänkande lagt förslag på kort och lång sikt när det gäller skattepolitiken i Sverige. Våra förslag leder till ett avsevärt bättre företagarklimat och ett minskat bidragsberoende. Det är en politik som fokuseras på företagande och på familjens förmåga att kunna hantera sin vardag. Med hänsyn till den passivitet som regeringen visat när det gäller att ta itu med den rekordhöga arbetslösheten har vi i den partimotion som offentliggjordes i går presenterat ett program för fler riktiga jobb i 55 punkter. Det utgår från övertygelsen att företagandet måste sättas högst på dagordningen och att den enskilda människan skall få möjlighet att för egen del kunna forma sin egen livstillvaro. När det gäller dagens betänkande har vi från moderat håll avvisat samtliga skattehöjningar. Vi vill emellertid gå betydligt längre. Vi föreslår därför ett stort antal skattesänkningar för att förbättra företagarklimatet och för att skapa förutsättningar för enskilda människor att kunna leva på sin lön eller pension. För ett hushåll med två barn, en sammanlagd inkomst på 300 000 kr och ingen inkomst över brytpunkten sänks skatten med 1 300 kr per månad enligt det moderata alternativet. Jag kommer nu att ge några exempel på dessa och övriga skattesänkningar som enligt moderat uppfattning är nödvändiga för att man skall kunna skapa förutsättningar för de minst 500 000 jobb som krävs för att halvera arbetslösheten: Fåmansbolagsbeskattningen måste lindras. Dubbelbeskattningen av aktiebolagens vinster skall avvecklas helt. De försämrade betalningsreglerna för moms måste avvecklas. Skattehöjning på grund av förlängd arbetsgivarperiod stoppas genom att förslaget avvisas. Den allmänna löneavgiften avvecklas. Förmögenhetsskatten slopas. Uppfinnare och innovatörer ges rätt att ta upp inkomster av royaltyer som grundas på patent som kapitalinkomst, vilket innebär ett skatteuttag på 30 %. Den s.k. värnskatten avvecklas. Egenavgiften till sjukförsäkringen sänks med 1 %, och de beslutade höjningarna för 1997/98 undanröjs. Den höga beskattningen på arbete utgör ett särskilt problem för den privata tjänstesektorn. Till skillnad från vad som normalt gäller för varor av olika slag finns när det gäller tjänster som erbjuds i hushållen ofta alternativen "gör det själv" och "gör det inte". Samtidigt finns det en efterfrågan på olika former av tjänster som inte tillgodoses och som skulle kunna ge åtskilliga tiotusentals jobb, med minskade kostnader för alla andra skattebetalare som följd. Inom ramen för engångsbeskattning går det att argumentera för att vissa hushållstjänster skall kunna anses avdragsgilla eftersom de är nödvändiga för inkomstens förvärvande. Det gäller exempelvis kostnader för barnomsorg. Eftersom det på grund av nuvarande EU-regler inte finns möjlighet att slopa momsen på denna typ av tjänster vill vi i stället införa en skattereduktion med 50 % för vissa hushållstjänster. Vi vill också att regeringen tar initiativ till att driva frågan att denna typ av tjänsteproduktion kan undantas från momsbeskattning. Med den passiva hållning och avsaknad av framförhållning som präglar den nuvarande regeringen när det gäller förändringar inom momssystemet på EU-nivå cementeras den handlingsofrihet som för närvarande råder. Dessutom vill vi, som vi tidigare föreslagit, införa avdragsrätt för styrkta barnomsorgskostnader samt införa ett permanent avdrag för reparation och underhåll av egna bostäder. för vissa hushållstjänster elimineras, eller i vart fall reduceras, den s.k. skattekilen väsentligt. Eftersom tjänster av det slag som det är fråga om knappast utförs alls på ett sätt som redovisas för skattemyndigheterna blir skattebortfallet försumbart. Sannolikt leder förslaget till ökade skatteinkomster genom att många arbetslösa kan få ett riktigt jobb. Avslutningsvis, fru talman, vill jag nämna något om regeringens ogrundade och, vill jag säga, mycket dåligt underbyggda förslag att slopa den s.k. nioöringen vid leverans av värme till industrin och växthusnäringen. Det kommer att leda till en ökad användning av fossila bränslen på bekostnad av biobränslen. Jag är förvånad över att Centerns representant i utskottet har anammat detta förslag från regeringen, särskilt som ifrågavarande beskattningsregel infördes på förslag av den borgerliga majoriteten i skatteutskottet under den förra mandatperioden. Det är heller ingen hemlighet att det var Centerns Ivar Franzén som i hög grad bidrog till att åstadkomma en mer konkurrensneutral beskattning när det gäller värmeproduktion i fjärrvärmeverk. Nu slopas denna neutrala beskattningsform, och det sker en återgång till den osäkra framtid som präglade biobränslebaserade fjärrvärmeverk före beskattningsändringen. Åtgärden leder till ökade utsläpp av koldioxid. Om den nuvarande lagstiftningen ger upphov till skatteplanerande åtgärder bör man naturligtvis ändra lagstiftningen så att denna typ av skatteplanering stoppas i stället för att återgå till något helt annat för framtiden ovisst. Fru talman! Det krävs en kraftfull opinionsyttring för att skapa en förändrad politik i vårt land som sätter företagande, familjens förmåga att hantera sin vardag och kampen mot den sociala segregationen främst. Det är en politik som förutsätter enskilda människors frihet och ett förtroende för vad familjer och företagande kan uträtta. Det krävs med andra ord en engagerad kamp för ökat välstånd i vårt land. Men det krävs också ett ökat engagemang för företagande. Kort och gott: Vi måste älska våra företagare. Fru talman! Vi moderater står givetvis bakom alla våra reservationer, men för att vinna tid yrkar jag bifall endast till reservation nr 1.